Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om jag anser det vara i överensstämmelse med semesterlagens anda att arbetstagare kan vägras semesterersättning i de fall där arbetstagaren på grund av arbetets natur och organisation formellt byter arbetsgivare med kortare intervaller än åtta dagar. Semesterlagstiftningens konstruktion medför vissa problem för deltidsoch korttidsanställda, till vilken kategori de personer herr Svensson Årets riksdag har behandlat motioner rörande semesterrätten för deltidsoch korttidsanställda. Riksdagen har i enlighet med socialutskottets hemställan hos Kungl. Maj:t begärt en översyn av hithörande regler. Denna översyn torde kunna ske i samband med den prövning av olika semesterlagsfrågor, som aktualiseras i samband med att en nordisk ämbetsmannakommitté lägger fram sin rapport om möjligheterna till en samordning av semesterlagstiftningen i de nordiska länderna.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Särskilt inom transportoch hotelloch restaurangbranschen har tvister och oklarheter uppstått om semesterersättning. De berörda har varit av två kategorier, dels anställda som arbetar tillfälligt och kortvarigt, dels sådana som arbetat stadigvarande men som formellt bytt arbetsgivare med korta intervaller. Det sistnämnda förekommer t.ex. i mindre hamnar, där uppdragen är kortvariga och där de arbetande byter arbetsgivare ofta och t.o.m. dirigeras mellan olika hamnar i samma region. Arbetsdomstolen har i dom nr 30 år 1964 uttalat sig om den första kategorin. En tillfälligt anställd skall ha semesterersättning för månad då arbete utförts minst åtta dagar för samma arbetsgivare, oavsett om dagarna ligger i en följd eller ej. Detta ger emellertid ingen ledning för det fall man arbetar den föreskrivna tiden men för olika uppdragsgivare och inte uppnår åtta dagar för en enskild arbetsgivare. Framför allt kvarstår problemet för dem som arbetar fortlöpande men formellt byter uppdragsgivare med kortare mellanrum. Det sista betyder att man i princip kan berövas semesterersättning, t.o.m. om man arbetat varje arbetsdag. Följden blir också en orimlig orättvisa mellan "olika grupper anställda. Den som under en månad arbetar åtta dagar för samma arbetsgivare får semesterersättning. Den som arbetar tjugo dagar men byter arbetsgivare med kortare intervall än åtta dagar får ingenting. Detta trots att han rimligtvis bort haft mer än den som arbetat bara åtta dagar. I hamnar med hamnarbetskontor har man mig veterligt lyckats lösa problemet genom att man kunnat beräkna och fördela utbetalningen av ersättningen på olika arbetsgivare. Men i hamnar utan hamnarbetskontor, eller i fall där den anställde dirigeras mellan olika hamnar, kvarstår problemet olöst. Det är uppenbart att en grupp arbetande här drabbas av en allvarlig orättvisa. Det är därför i hög grad påkallat med ett klarläggande från lagstiftarens sida. Den som arbetar skall i princip ha semester eller semesterersättning. Den som arbetar fortlöpande skall ha full ersättning, oavsett om vederbörande byter arbetsgivare eller ej. Är statsrådet beredd att redan här göra ett klarläggande som kan ge de drabbade arbetarna deras rätt?
Herr talman! Jag har själv i mitt svar fastslagit att det här föreligger vissa problem för deltidsoch korttidsanställda, och jag har sagt att vi skall ta upp dessa problem till prövning nu när vi får bl.a. ämbetsmannakommitténs rapport om samordningen av semesterlagstiftningen i Norden. Jag kan försäkra herr Svensson i Malmö att det inte kommer att dröja särskilt länge innan vi har den rapporten i vår hand.
Herr talman! Jag kan inte underlåta att erinra om att det inte gäller en översyn eller en ändring av gällande regler utan att det gäller en tolkning av regler som redan finns, en tolkning som delvis redan har gjorts av arbetsdomstolen i dom nr 30 år 1964, och som alltså redan nu bör föras vidare för den kategori som jag här har berört. Det är uppenbarligen så att arbetsgivaren genom sin godtyckliga tolkning av 7 § i semesterlagen har kunnat göra förtjänster. Varje dröjsmål med den här tolkningsfrågans lösning innebär alltså en förlust för de anställda som är berörda genom arbetsgivarens godtyckliga tolkning av gällande regler. Det är därför jag är litet besviken över att man inte från lagstiftarens sida på basis av gällande regler kan göra en för arbetarna positiv tolkning redan nu.
Herr talman! Vad vi avser är självfallet att få fram en tillfredsställande lösning och för att åstadkomma detta måste vi se över bestämmelserna i lagen på denna punkt. Det är det avgörande i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Norrby i Åkersberga har frågat om den riksplaneskiss, som inom någon månad kommer att presenteras, i de delar den berör Stockholms län, i allt väsentligt överensstämmer med förslaget till Regionplan 70 för Stockholmstrakten. De snart slutförda förarbetena för en fysisk riksplanering kommer att redovisas i en departementspromemoria från civildepartementet. Promemorian beräknas föreligga klar i mitten av december.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

Jag tvingas för min del alltid svara: Jag vet inte. Det är ett hemlighetsmakeri kring riksplanearbetet som står i bjärt kontrast till öppenheten i regionplanearbetet. Detta gör att många upplever regionplaneremissarbetet som en form av terapiverksamhet; det är inte förankrat i den självklart nödvändiga riksplaneringen. I sitt svar säger civilministern att vi får vänta ytterligare en månad. Vad han säger är alltså strängt taget bara att det från mitten av november till mitten av december är en månad. Det var inte den upplysningen jag hade väntat mig. Jag hade hoppats att få ett klart ja eller ett klart nej — ett klart ja hade naturligtvis varit det bästa. Då hade vi vetat vad vi har att gå efter i det remissarbete som nu befinner sig i sitt mest intensiva skede — det är nu uppgifterna behövs. Jag vill citera vad Olof Palme sade i ett anförande den 23 maj 1966: ”En sammanfattande fysisk planering på riksnivå bör vara vägledande vid den regionala och lokala planeringen. Men det är inte fråga om en centralism. Det måste självfallet bli fråga om en växelverkan.” ”Växelverkan”! Jag frågar mig om man tidsmässigt inte har växlat in på fel spår när det gäller synkroniseringen mellan regionplanearbetet i Stockholmsområdet och riksplaneringen. När regionplanearbetet är som intensivast är det ju angeläget att riksplanearbetet också presenteras snabbt — helst naturligtvis vid en samtidig remiss. En i regionplanedebatten ofta framförd synpunkt är att en samordning av planeringen för hela Mälarområdet måste komma till stånd. Vissa kontakter förekommer i dag mellan kommuner i Mälarområdet, men här vore ett brett initiativ från civilministern av stort värde. Jag vill därför fråga om statsrådet Lundkvist överväger något initiativ för att åstadkomma den koppling mellan regionplanering och riksplanering som en bred Mälarplanering skulle innebära. En annan fråga som också är aktuell gäller samordningen av de regionala planeringsresurserna. Nu sköts regionplaneringen i Stockholms län av landstinget, medan underlaget för den fysiska riksplaneringen tas fram genom länsstyrelsens försorg. Jag vill här aktualisera tanken på en praktisk försöksverksamhet med tillämpad länsdemokrati, innebärande att landstinget just i Stockholms län får huvudmannaskapet för all regional planering, alltså även den som länsstyrelsen i dag svarar för — en samordning av regionens samlade planeringsresurser. Först då ges möjligheter till en planering som bygger på sociala och ekonomiska värderingar och som täcker hela det regionala fältet. Det vore intressant att få höra civilministerns synpunkter på den frågan.
Herr talman! Det var oändligt många frågor som herr Norrby ville att jag skulle belysa inom ramen för denna frågedebatt och alltså på de tre minuter som står till mitt förfogande. Det är en omöjlighet, och vill herr Norrby ha en debatt av den typ som han nu annonserade får han komma igen med en interpellation. Beträffande synkroniseringen mellan regionplanearbetet och riksplaneringen vill jag framhålla, att remisstiden för Regionplan 70 är framflyttad till den 1 april. Vad som i första hand är intressant ur regionplanesynpunkt när man diskuterar Regionplan 70 är, såvitt jag förstår, frågan om befolkningstalen och befolkningsutvecklingen. Det är naturligt — så Nr 129 mycket kan jag redan nu säga — att vi baserat riksplanearbetet på de Torsdagen den målsättningar som gäller för den regionalpolitik vilken såväl regering som 18 november 1971 riksdag uttalat sig för — dvs. att man bör eftersträva att dämpa storstadstillväxten. Länsstyrelsen i Stockholms län har redan haft tillfälle Ang. skissen till att diskutera dessa frågor mot bakgrunden av den målsättningen, och riksplan i vad avlänsstyrelsen har för sin del rätt avsevärt reducerat de befolkningstal från HÅ Stockholms in vilka man utgår i Regionplan 70. Där finns alltså redan vägledning för den, glädjande nog, mycket breda debatt som kommer att föras kring Regionplan 70. När vi fått fram denna riksplanepromemoria i mitten på december är avsikten, att även den skall skickas ut för en mycket bred debatt.

Herr talman! Jag hade kanske inte väntat mig att få svar på alla mina tilläggsfrågor till civilministern. Men eftersom han inte svarade någonting i sak på min enkla fråga, tycker jag att jag borde ha kunnat få svar på någon av de frågor jag nu ställde. Det är alldeles klart att remissarbetet när det gäller Regionplan 70 nu har avancerat så långt, att det material som tillförs debatten efter den 15 december i praktiken, på grund av den långa beredningstiden, inte i tillfredsställande omfattning kan påverka de slutliga remissyttrandena — och därmed ge dessa tillräcklig demokratisk förankring = från de tunga remissinstanserna, exempelvis kommunerna. Den nya befolkningsprognos som Länsprogram 70 i dess reviderade form innebär är ju redan under inarbetande i regionplaneförslaget och kommer alltså att beaktas i det fortsatta regionplanearbetet. Men jag ser en stor svårighet att få remissarbetet att bli vad det var avsett att vara just genom att man saknar kopplingen till riksplaneringen. Att sänka befolkningsprognoserna i regionplanen framställs ibland som en slags trollformel för att minska inflyttningstrycket på regionen. Den av nästan alla efterlängtade och eftersträvade lugnare utvecklingen i Stockholmsområdet åstadkommer man naturligtvis inte med hokus pokus med befolkningsprognoserna, utan den måste, som statsrådet sade, baseras på politiska värderingar och på riksplanering, såväl fysisk som regionalpolitisk — en riksplanering som syftar till att göra villkoren bättre i andra delar av landet, inte till att göra förhållandena i Storstockholm sämre. Det här låter i och för sig självklart men är det inte ens för alla regionalpolitiker i Storstockholm. Själv tillhör jag dem som välkomnar en lugnare utveckling i Stockholmsområdet, baserad inte på tvångsförflyttning av människor och centraliserat beslutsfattande utan på stimulansåtgärder och delegerat beslutsfattande. Jag tror att den metoden är möjlig att tillämpa i praktiken. I det sammanhanget kan man peka på en rad andra faktorer som är intressanta, bl.a. omlokaliseringen av statlig verksamhet inom Stockholmsområdet. Det är en viktig regionalpolitisk fråga, som hittills i stor 21 utsträckning är försummad. Jag har så fort tillfälle har givits här i riksdagen passat på att peka på den. Att stimulera utvecklingen i regionens yttre delar, t.ex. Norrtälje och Nynäshamn, är en annan viktig fråga, som också ofta har försummats i den regionalpolitiska riksdebatten. Förhållandena i Storstockholmsområdet får inte undergå en försämring vid den fortsatta utvecklingen, utan man måste inrikta sig på en förbättring för landet i dess helhet. Förbättringar i Stockholmsområdet kan exempelvis åstadkommas med en konsekvent satsning på att förlägga arbetstillfällen nära bostäderna, t.ex. med målsättningen att 80 procent av de förvärvsarbetande inom regionen skall kunna nå sina arbetsplatser på mindre än 30 minuter med kollektiva transportmedel.
Herr talman! Jag föreställer mig att vi när det gäller att nå det resultat som vi eftersträvar, nämligen att dämpa storstadstillväxten, är överens om att det är genom de regionalpolitiska åtgärderna som detta skall ske, alltså inte genom den fysiska riksplaneringen. Herr Norrby i Åkersberga säger ju själv att man har tagit hänsyn till detta och arbetar in i Regionplan 70 de befolkningstal som man kommer att räkna med inom regionalpolitiken. Det är riktigt att det inte är befolkningstalen som skaffar oss denna utveckling utan åtgärderna inom regionalpolitiken. När det sedan gäller den fysiska riksplaneringen är det ju fråga om hushållning med mark och vatten. Där kan man i stort sett säga — jag skall lugna herr Norrby även på den punkten — att det finns en del av Stockholmsområdet, som är av betydande riksintresse nämligen Stockholms skärgård, och jag kan utan vidare framhålla, att de intentioner som därvidlag gäller för den fysiska riksplaneskissen är väl kända också för regionplanerarna i Stockholmsområdet. Jag tror inte att det är någon risk för att det inte föreligger en mycket god överensstämmelse på den punkten. I övrigt finns det i stort sett inte några markresurser inom Stockholmsområdet, som kan ställas till övriga riksintressens förfogande, därför att markresurserna kommer att behöva disponeras för det invånarantal man kommer att ha i Stockholmsområdet. Jag tror sålunda inte att det är så stora problem när det gäller att hantera denna remissbehandling som jag trots allt tycker att herr Norrby vill göra gällande. Men jag har känt till oron bland dem som nu diskuterar dessa frågor, och därför är jag tacksam för att jag har fått möjlighet att på detta sätt ytterligare förtydliga, att den oron kanske inte behöver vara så motiverad.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har frågat mig när jag avser att lägga ner fångvårdsanstalten Långholmen. Vid Långholmen finns i dag en centralavdelning med 171 platser för såväl personer dömda till fängelse som häktade, en kronohäktesavdelning för häktade med 158 platser, en psykiatrisk avdelning med 66 platser samt en kvinnoavdelning med 20 platser. Platsantalet kommer den 1 januari 1972 att reduceras med omkring 175 platser genom att kronohäktesavdelningen stängs och centralavdelningen används för häktade. Detta möjliggörs genom att en särskild häktesavdelning inrättas vid fångvårdsanstalten Hall samt genom att de som avtjänar fängelsestraff placeras på andra fångvårdsanstalter. Frågan om nedläggning av den resterande delen av centralavdelningen är beroende av när inflyttning kan ske i de häkteslokaler som skall ingå i det nya polishuset i kvarteret Kronoberg. Enligt den tidsplan som man nu arbetar efter skall huset vara färdigställt år 1975. Den psykiatriska avdelningen vid anstalten är numera huvudsakligen enbart rättspsykiatrisk klinik. Möjligheterna att skaffa ersättningslokaler har undersökts i olika sammanhang. För närvarande pågår förhandlingar med Stockholms läns landstingskommun angående förläggning av den rättspsykiatriska kliniken till Huddinge sjukhus. I avvaktan på resultatet av förhandlingarna är det inte möjligt att ange vid vilken tidpunkt den nya kliniken kan tagas i bruk. Som framgår av vad jag nu har sagt kommer vi sannolikt att behöva utnyttja Långholmen — om än i begränsad omfattning — ännu en avsevärd tid. Jag konstaterar detta med stort beklagande.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag känner starkt med justitieministern, när han slutar sitt anförande med att säga att han med beklagande konstaterar att Långholmen skall behöva vara kvar — såvitt jag förstår med 250 fångar — några år till. Justitieministern har en släkting långt tillbaka i tiden — för nära 150 år sedan — som i riksdagen representerade prästeståndet. Han sade att han misstrodde korrektionssystemet och menade att det närde brottet och befordrade brottsligheten. Jag har en känsla av att justitieministern har samma sunda misstro, och därför hoppas jag att den prognos som nu ställs för Långholmen skall hålla. Den har nämligen ställts många gånger, och det har till och med varit bestämt att Långholmen skulle läggas ned år 1940. Kriget kom emellan och fördröjde det hela, och sedan blev det stopp för allt byggande. Långholmen fick vara kvar och proppades fullt med människor. Sedan har man ibland stängt vissa delar men måst dragas med en synnerligen besvärlig anstalt mycket länge. Att jag har väckt frågan nu beror egentligen på att det av tidningarna framgår i vilket besvärligt skick anstalten befinner sig. Det stod häromdagen att de hade fått ohyra där. Detta skulle inte i något annat land ha väckt uppmärksamhet, eftersom man väl antagit att alla fångar har ohyra, men hos oss väcker det en viss förvåning och missnöje — vi tycker inte om det. Ohyra kan man visserligen få även i de bästa familjer i dag, så det beror kanske inte helt på anstalten, men detta är i alla fall ett verkligt problem i en sådan anstalt. De många rymningarna från denna anstalt säger oss också någonting. På den tiden när den byggdes hade de intagna inte tillgång till samma utmärkta knivar, filar och andra grejor, som nu kan köpas i vilken Epa-butik som helst. Vi är alltså nu inne i en tidsålder, då det finns ett helt annat material att använda för dem som vill ta sig ut. Detta gör naturligtvis också att denna anstalt är mycket svår att bevaka. Löftet om att det skulle bli en ny anstalt, som har funnits så länge, har alltså måst tagas tillbaka många gånger, i allmänhet inte beroende på justitieministrarna, utan på omständigheterna. När jag nu tar upp frågan gör jag det också med den tanken att vi, trots att vi i dag visserligen anses ha ett besvärligt ekonomiskt läge ändå vill bygga en hel del. Nu har också fångantalet minskat och möjligheterna att bygga ökat. Jag tycker därför att det är synd att arbetet inte forceras ytterligare, så att vi kan slippa ha denna skamfläck kvar. Jag har inte mera tid här — annars hade det varit möjligt att skildra hur fångvårdsanstalten såg ut för några år sedan. Jag vet att man nu lägger ned ganska mycket pengar på att förbättra den, men jag tror det är ett ganska bottenlöst arbete om man vill få en god anstalt.

Herr talman! Jag har i motionen 94 yrkat att de värnpliktsriksdagar, som sedan några år tillbaka anordnas i statlig regi, skall få en facklig karaktär och att kompetensområdet för värnpliktsriksdagarna fastställs att omfatta de frågor som rör de värnpliktigas tjänstgöringsförhållanden. Utskottet har inte velat gå med på detta med en motivering som förefaller oklar. Värnpliktsriksdagarna har kommit till för att de värnpliktiga skall få diskutera sina arbetsförhållanden under den tid de ligger inne. Som det nu är har man på värnpliktsriksdagarna möjlighet att diskutera samtliga frågor som har med försvarsoch säkerhetspolitik att göra. Man har också möjligheter att i dessa frågor fatta beslut och utfärda rekommendationer. Men kan det, herr talman, egentligen vara rimligt att värnpliktsriksdagarna ges den karaktären att de värnpliktiga som just då råkar ligga inne skall få fatta beslut och utfärda rekommendationer om försvarets allmänna målsättning? Mig förefaller det vara ungefär lika konsekvent som om exempelvis anställda vid de lokala skattemyndigheterna församlade till kongress skulle uttala sig om det totala skattetryckets höjd. Jag tycker, herr talman, att värnpliktsriksdagarna i fortsättningen skall få en facklig karaktär. Erfarenheterna från den senaste värnpliktsriksdagen talar för detta. Så till en annan fråga, herr talman. Den gäller de politiska ungdomsförbundens inblandning i värnpliktsriksdagarna. Enligt de nuvarande bestämmelserna har de politiska ungdomsförbunden rätt att ordna informationsträffar på förbanden före valen av delegater till värnpliktsriksdagarna. Vad de politiska ungdomsförbunden har med dessa val att göra har jag svårt att förstå. Dessa träffar har varit utomordentligt dåligt besökta, långt sämre än var exempelvis närvaron brukar vara i den här kammaren. Inom de borgerliga ungdomsförbunden har man varit överens om att informationsträffarna med de politiska ungdomsförbunden innan valen skall avskaffas. Endast Socialdemokratiska ungdomsförbundet och Moderata ungdomsförbundet tog del i dem förra året — Moderata ungdomsförbundet helt enkelt därför att vi tyckte att det var orimligt att det Socialdemokratiska ungdomsförbundet ensamt skulle stå för informationen inför värnpliktsriksdagarna. Självfallet har jag ingenting emot — det torde knappast någon annan ha heller — att de politiska ungdomsförbunden på garnisonsorterna får anordna möten och annan verksamhet kring försvarsfrågorna, och då är det ingenting som hindrar att de i samband därmed tar upp värnpliktsfrågorna. Men när det gäller valen av ombud till värnpliktsriksdagarna kan jag inte se att de har någonting med detta att skaffa, helt enkelt därför att värnpliktsriksdagarna inte är politiskt sammansatta. Till slut, herr talman, har jag också en motion, nr 687, som behandlas i detta betänkande, där jag yrkat på försöksverksamhet bland de värnpliktiga med ökad demokrati. Sedan min motion avlämnades har ÖB aviserat en försöksverksamhet på det området, och jag hälsar naturligtvis detta med tillfredsställelse. Herr talman! Då jag vet att det är meningslöst att yrka bifall till motioner i sådana här sammanhang, har jag intet yrkande.

Herr talman! När man diskuterar medinflytandefrågor och sätter dem i relation till vad exempelvis herr Björck sagt nyss i talarstolen, kan det vara intressant att se vad de som representerar de värnpliktiga själva har för uppfattning. Jag skall be att få citera vad arbetsgruppen från 1971 års värnpliktskonferens — som valdes på värnpliktskonferensen för att arbeta fram till nästa värnpliktskonferens — hade att säga i yttrande över de motioner, som försvarsutskottet sände ut på remiss till olika berörda organisationer. Om herr Björcks motioner och sin principiella uppfattning säger arbetsgruppen: ”Det vore ett nederlag i strävan för medinflytande för de värnpliktiga om de, på värnpliktskonferenserna, inte fick debattera sin situation i dess helhet. Det är ju icke endast besluten om de värnpliktigas tjänstgöringsförhållanden och rutiner som berör deras situation. Även den försvarspolitiska inriktningen påverkar de värnpliktigas förhållanden. Det vore ett tragiskt ingrepp i yttrandefriheten om man på detta sätt censurerade värnpliktskonferenserna.” Det var vad arbetsgruppen sade om kompetensområdet. Beträffande de politiska ungdomsförbundens medverkan säger arbetsgruppen så här: ”Politik är inte en isolerad företeelse i samhället. Det är självklart att olika ställningstaganden i frågor som berör försvaret och de värnpliktigas förhållanden beror till en viss del av politiska ideal. Således vore det en icke önskvärd begränsning av värnpliktskonferenserna om de politiska ungdomsförbunden utestängdes från debatten inför och omkring värnpliktskonferensen.” Jag delar den uppfattning som arbetsguppen har här. Som herr Björck också sade visar ju erfarenheterna hittills att det inte har varit några problem. De värnpliktiga har själva haft möjligheter att prioritera de frågor, som de vill diskutera. Det är de själva, som avgör hur de skall lägga upp diskussionerna, vilka frågor de skall diskutera osv. Jag instämmer med arbetsgruppen att det vore ett tragiskt ingrepp i yttrandefriheten om man på detta sätt försökte begränsa kompetensområdet och utestänga de politiska ungdomsförbunden. Det är dessutom så att ingen värnpliktig kommenderas att lyssna till de informationer som de värnpliktiga får av de politiska ungdomsförbunden inför värnpliktskonferenserna. Det är frivilligt. De kan gå dit om de själva vill. Jag tycker inte vi skall utestänga de värnpliktiga från den rätt till information de rimligen kan kräva om de politiska ungdomsförbundens uppfattning i dessa frågor.
Herr talman! Jag tycker att detta yttrande från arbetsgruppen är nog så överdrivet. Ord som ”tragiskt” osv. är väl starka. Vid senaste värnpliktsriksdagen var det bara 15 av 456 motioner som behandlade försvaret i allmänhet. Det är inte en praktisk fråga utan en principfråga för mig. Till saken hör dessutom att man på grund av tidsbrist ändå inte hann behandla någon enda av dessa 15 motioner. Vad sedan arbetsgruppen säger om kompetensområdet för värnpliktsriksdagen så är detta dess egen uppfattning. Jag vill peka på att värnpliktsriksdagen året innan hade rakt motsatt uppfattning. Uppfattningen varierar tydligen år från år. Sedan, herr talman, har jag självfallet ingenting emot att de politiska ungdomsförbunden deltar i debatten om de värnpliktigas arbetsförhållanden. Jag har själv som ordförande i ett politiskt ungdomsförbund under några år aktivt sysslat med dessa frågor. Men varför bara de politiska ungdomsförbunden, herr talman? Varför skulle i så fall — om man skall vara konsekvent — inte också andra ungdomsorganisationer ha möjlighet att lägga fram sin syn på dessa frågor — kristna organisationer, nykterhetsorganisationer osv.? Jag tycker att har man en facklig konferens för de värnpliktiga så skall man vara så pass konsekvent att man då inte låter bara en grupp av ungdomsorganisationer vara med — nämligen de politiska. Att de värnpliktiga skulle uppfatta det som särskilt tragiskt om man uteslöt de politiska ungdomförbunden kan jag definitivt inte hålla med om. Som jag sade har träffarna varit sällsynt dåligt besökta. Det finns förband med över 1 000 värnpliktiga där endast några få varit närvarande. Det tycker jag tyder på att intresset inte är särdeles stort.
Herr talman! Jag vet inte vad herr Björck i Nässjö har för erfarenheter av presentationen av de politiska ungdomsförbunden ute på förbanden. Men när han säger att det finns förband där det bara varit en tre fyra närvarande är det möjligt att han har refererat till personliga erfarenheter när han själv har varit ute och presenterat det moderata ungdomsförbundet. Inom SSU har vi väl i allmänhet den erfarenheten att träffarna varit relativt välbesökta. Herr Björck säger att det är ett överdrivet resonemang som arbetsgruppen för när det gäller dessa frågor. Anders Björck säger vidare att bara 15 av 456 motioner berörde vad han karakteriserade som icke fackliga frågor och han menar att det är fel att man skall diskutera sådana frågor, med hänsyn till den tidsbrist som råder osv. Men, herr Björck, om det nu förhåller sig på det sättet så är det ju inga större praktiska problem. Då tycker jag att det är väldigt opraktiskt att gå in och säga att nu skall vi begränsa debatten och som man just uttalar i yttrandet här censurera värnpliktsriksdagarna. Vidare frågar Anders Björck: Varför skall vi då bara låta de politiska ungdomsförbunden vara med på dessa presentationer? Herr Björck, det är ju de politiska ungdomsförbunden, åtminstone det socialdemokratiska, som i hög grad har engagerat sig i dessa frågor och diskuterat dem. Det är då signifikativt vad försvarsutskottet skriver i sitt betänkande om sin uppskattning av den insats som de politiska ungdomsförbunden har gjort. Jag vill citera det också. ”De politiska ungdomsförbundens roll i sammanhanget bör självfallet inte underskattas. De har sedan länge visat stort intresse för värnpliktsfrågor och har haft stor betydelse för värnpliktskonferensernas tillkomst. Utskottet kan inte se annat än att de även i fortsättningen har en uppgift att fylla. Det finns inte anledning tro att förbunden skall utnyttja värnpliktskonferenserna till annat än sedvanlig information om sina politiska värderingar.” Utskottet ställer sig med andra ord helt positivt till de politiska ungdomsförbunden och ger dem t.o.m. en ros för deras verksamhet. Men när man hör herr Björcks andra inlägg så framgår det att han har uppfattningar som mycket starkt avviker från utskottets. Om det nu är så, herr Björck, att man har en mycket stark övertygelse i dessa frågor tycker jag att man kan vänta sig ett yrkande om bifall till motionerna.
Herr talman! Om herr Gustavsson i Nässjö och det socialdemokratiska ungdomsförbundet har funnit träffarna välbesökta så får jag bara gratulera. Det är i så fall till att ha minimala pretentioner på vad som menas med ordet välbesökt. Det finns faktiskt statistik och undersökningar beträffande detta, herr Gustavsson. Jag vill självfallet inte ha någon form av censur. Det är inte det frågan gäller. Frågan gäller helt enkelt om man vid de informationsträffar som skall ordnas i samband med valen av delegater till värnpliktsriksdagarna skall ha de politiska ungdomsförbunden inkopplade eller inte. Det är detta jag har motionerat om. Jag understryker att de tre övriga ungdomsförbunden — de borgerliga — icke har varit intresserade av deltagande. Det framgår klart av utskottsbetänkandet. När det sedan, herr Gustavsson, gäller att yrka bifall till motionerna har jag självfallet en så stark tro på dem att jag skulle kunna göra det, men jag tycker att man skall vara litet aktsam om kammarens tid och om riksdagsledamöternas ben — de får ju ändå springa till voteringar titt som tätt.
Herr talman! Jag vill bara säga att det självfallet inte är de politiska ungdomsförbunden som nominerar eller utser ombuden — man kan nästan få det intrycket när man hör herr Björck i Nässjö tala — utan det är enbart de värnpliktiga själva som har denna kompetens. Det är inte på något sätt fråga om ett ingripande i denna rätt. Om nu de värnpliktiga själva uppskattar denna information och vill ha den, som framgår av yttrandet från arbetsgruppen och som sades under värnpliktskonferensen i Skövde, varför skall vi då förvägra dem denna möjlighet? Jag kan inte se något som helst rimligt i det resonemanget. Jag tycker att det är riktigt att följa utskottets förslag.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
Herr talman! Men, herr Gustavsson i Nässjö, om det nu inte är de politiska ungdomsförbunden som nominerar eller väljer delegater, som herr Gustavsson helt riktigt har påpekat, varför skall man då koppla in dessa ungdomsförbund vid informationsträffarna?

Herr talman! Jag tycker att det finns åtminstone ett starkt skäl för att även i fortsättningen lämna möjligheten öppen för de politiska ungdomsförbunden att delta i informationsträffarna på regementena, om de så vill, nämligen att de såvitt jag vet är de enda organisationer i vårt land som har värnpliktspolitiska program. Därutöver anser jag att man inte skall sträva efter att stänga ytterligare dörrar i vårt samhälle, som herr Björck förordar utan försöka öppna nya dörrar. Tycker man att det är otillfredsställande att bara de politiska ungdomsförbunden skall ha tillfälle att vara med i diskussionen i detta sammanhang inom regementsområdena, borde slutsatsen av den tanken vara att dörrarna skall öppnas för fler, inte stängas för dem som nu har denna möjlighet. Jag ville ha detta sagt, herr talman, eftersom också jag liksom herr Björck och herr Gustavsson är medlem av ett politiskt ungdomsförbund, nämligen Folkpartiets ungdomsförbund.

Herr talman! De två motioner som riksdagen nu har att behandla syftar till att den s.k. fluorlagen avskaffas. När riksdagen 1962 antog lagen var de flesta experter på området ganska eniga om att fluortillsats i vattenledningsvattnet inte hade några följdverkningar i negativ riktning. Lagen var väl också att betrakta som ett provisorium i samband med en försöksverksamhet, då lokalt begränsad till Norrköping. Nu har nio år gått, och på grund av överklaganden och oeniga expertutlåtanden liksom till följd av hårda tillämpningsföreskrifter har inga försök ägt rum. Man kan säga att lagen under alla dessa nio år har hängt i luften. Men under de gångna åren har experterna på området blivit mer och mer kritiska mot att på artificiell väg tillföra vattnet fluor. Även vid aldrig så väl avvägd dosering kan personer som konsumerar vattnet få fluor i mängder mångfaldigt överstigande de avsedda. Människornas vattenkonsumtion är ju så olika. De som arbetar i järnbruk, glasbruk och på många andra ställen konsumerar mycket vatten. Den som konsumerar mera vatten får också starkare doser av fluor. När fluoren tillsätts till vatten sprids den även till djur och växter, som ju behöver vatten för livsuppehället. Vi vet också att vatten som är avsett för helt andra ändamål än förtäring får del av fluoren. Det innebär att det kommer in fluor i hela näringskedjan. Det finns exempel ur verkligheten på hur det går när människan försöker rubba den naturliga balansen. När DDT upptäcktes, ansågs det vara värdefullt. Upptäckaren fick nobelpris, även om det var delade meningar om det berättigade i detta. Medlet kom till för att bekämpa insekter i tropikerna. Det hade också effekt, men så småningom blev vissa insekter resistenta och alltså inte påverkbara. Det har sedermera upptäckts att giftet inte kan brytas ner, utan det har hamnat i näringskedjan och människan har på det sättet fått DDT i sin egen kropp. Människan står ju sist i näringskedjan. Även om medlet var till välsignelse för dem som led av insekterna och de sjukdomar som förorsakades av dessa, vet vi nu att det kom att spridas långt utöver vad som var avsett. Jag har sett en uppgift om att det gått så långt att t.o.m. eskimåkvinnorna har DDT i sin modersmjölk så att giftet sedan sprids till kommande släkten, trots att eskimåerna ju bor långt från de trakter där medlet ursprungligen användes. Vi vet också att vi inte ostraffat kunnat använda vattnet som transportmedel för avfallet från WC-stolar, badkar och kök. Många har ansett att vattendragen är så beskaffade att det skulle vara möjligt att fortsätta att använda vatten på det sättet så att säga som en kommunikationsled. Men följden har blivit att vattendragen växt igen mer och mer. Fisken har förstörts och sjöarna förpestats. Inte ens havsvikarna kan längre användas som badplatser. Det kommer att kosta kommande generationer miljardbelopp att återställa vad vår generation har förstört kortsiktigt och ansvarslöst. Vårt land är kanske ett av de länder som är bäst lottade när det gäller tillgång till sötvatten, men vi får inte glömma att det är ont om sött vatten på vår jord. 97 procent av allt vatten på jorden är salt och bara 3 procent är sött. Och av det söta vattnet är 80 procent knutet till is och jöklar. Det är alltså bara 20 procent av det söta vattnet som så att säga står till vårt förfogande. Det naturliga grundvattnet har också hårt beskattats, framför allt genom att vi har exploaterat grusåsarna. I regel är det kommunerna som svarar för vattenförsörjningen. Det kan sägas att de i viss mån har monopol på vattendistributionen. Om kommunerna beslutar att fluoridera vattnet, så har de enskilda människorna ingen som helst möjlighet till ett fritt val. Det gäller även personer som inte har någon som helst nytta av fluoren. De som inte har egna tänder utan nyttjar proteser får ändå konsumera fluor. Det medför att fluoren för deras del hamnar i helt andra kroppsdelar än som avsetts. Detta åstadkommer förtätningar i skelettet och förorsakar benskörhet. Flera fall från Kalmar län är nu föremål för undersökning. Glasbruksarbetare där — de hör, som jag sade förut, till de stora vattenförbrukarna — har fått fluorskador. Fluoren från glasbruksprocessen har nämligen kommit in i avloppet och sedermera i vattentäkten, och på så sätt har koncentrationen blivit alltför hög. Även de som arbetar vid t.ex. aluminiumverk kommer ofta i kontakt med fluoren. Riksdagen har antagit en livsmedelslag som skall tillämpas från den 1 januari nästa år. Där föreskrivs att inga medel får tillsättas, om det kan befaras att åtgärden kan åstadkomma skada. I lagen har man måst göra ett undantag för vattnet. Det anses inte vara ett livsmedel, trots att alla vet att vatten ingår som den största beståndsdelen i alla livsmedel. Detta undantag har alltså gjorts med hänsyn till fluorlagen. Det är underligt när riksdagen anser att man då det gäller all annan föda inte får tillsätta någonting utan att tillverkaren kan visa att tillsatsen inte medför någon som helst skada. Man är i färd med att utarbeta en ny miljövårdslag. Enligt vad jag erfarit av utredaren tycks man också där vara ense om att den nya lagen kommer att innehålla sådana bestämmelser att alla kemiska och andra tillsatser skall vara av sådan beskaffenhet att de inte har någon som helst inverkan på miljön om man använder dem på rätt sätt. Tillverkarna själva skall visa att de är helt ofarliga. Det vittnar om att man allmänt, när det gäller miljön, är medveten om att vi måste skärpa kraven. Då borde man vara lika angelägen när det gäller en så viktig vara som vårt dagliga vatten. Som också framgår av utskottets betänkande pågår i socialstyrelsen en expertutredning om fluorens negativa verkningar. Det har inte varit möjligt att ta del av dessa expertuttalanden, eftersom de inte varit tillgängliga för utskottet. Jag har visserligen en del handlingar i min hand, men jag tänker inte använda dem. Utskottet har alltså fått handlägga denna fråga utan att den remitterats till socialstyrelsen. Jag krävde i våras att den skulle remitteras, men det sades i utskottet att frågan behandlats så sent som 1968 och att det inte fanns någon anledning att remittera den nu. Utskottet har alltså fått handla som om ingenting skulle ha hänt i detta fall. Men det är ju ändå på det sättet att den lagstiftande församlingen, riksdagen, bör handlägga dessa allvarliga frågor på ett sådant sätt att man fritt kan framföra sina ståndpunkter och åsikter. Nu vet man inte vad socialstyrelsen kommer att göra. Alla expertyttranden har ännu inte inlämnats och de skall även sammanställas. Man får antagligen ha en konferens inom de närmaste veckorna. Å andra sidan måste vi som enkla lekmän ute i livet vara djupt oroade då vi vet att de lärdomar som man fått i övrigt när det gäller vår miljö är så allvarliga att en sådan fråga som fluor i vattenledningsvattnet måste bjuda till stor försiktighet. Man kan gå andra vägar än att försöka fluorera vattenledningsvattnet. Det finns fluor i tandkräm. Det kan också vara fluor i vissa andra födoämnen. Vi har exempelvis jod i salt, och jag vill erinra om att vi för några dagar sedan i riksdagens brevfack fann ett meddelande att det finns vitaminpreparat som är fluoriderade och särskilt lämpliga för barn. Det är alltså möjligt att på andra sätt ordna detta, så att de människor som vill ha fluor i sin föda eller tandvård har möjlighet att få det. Men jag tror inte att man på ett så enkelt sätt som genom att blanda fluor i dricksvattnet kommer till rätta med det väldiga problem som vår tandvård ändå utgör. Det är väl framför allt genom kostvård och andra åtgärder som man skall nå resultat. När det gäller en så allvarlig sjukdom som tandlossning såg jag i Aftonbladet för den 9 november att det inte var fluoren som hade den aktiva inverkan utan det var kalktillförseln. Det var en svensk forskare, verksam i USA, som kommit till detta resultat. Det visar att inte heller forskningen kommit så långt i dessa stycken. Därför måste socialstyrelsen befrias från den fortsatta handläggningen av detta ärende, och det kan ju enklast ske på så sätt att man bifaller motionernas yrkande. Jag yrkar bifall till den fempartirservation som är fogad till socialutskottets betänkande nr 35.

Herr talman! I motionerna 735 och 183 krävs att riksdagsbeslutet från 1962, som möjliggör tillsättandet av fluor i vattenledningsvattnet, upphävs. Det finns i dag åtskilligt som talar för att lagen skall upphävas. Låt mig här lämna några synpunkter som jag anser vara av betydelse för denna uppfattning. Efter att ha gått igenom en ansenlig del material på detta område har min uppfattning om fluorideringens skadliga verkningar ytterligare förstärkts. Också tveksamheten bland experterna ser bara ut att öka. Det är här många frågor som kräver sitt svar. Hur skall exempelvis doseringsfrågan lösas? Vem ansvarar för att rätt mängd fluor tillsättes i vattenreservoarerna? Man kan helt enkelt inte garantera att fluorhalten i vattnet är densamma då vattnet når konsumenten som den är vid vattenverket då man tillsätter kemikalierna. Vilka blir de skador som uppstår på människor som tvingas dricka detta vatten — t.ex. hos de grupper som lider av njursjukdomar samt diabetiker? Vilka medicinska följdverkningar kan komma att uppstå för ett spädbarn som överdoserats? Vi har neurosedynet i färskt minne. Jag tycker att det borde vara ett statuerande exempel, så att vi ser till att giftkoncentrationen på alla områden avsevärt minskas i vårt land. Vad kan det bli för skador på de människor som bl.a. i sitt arbete tvingas till en stor vattenkonsumtion? Följdverkningarna är okända. Dr Stig Tejning i Lund framhåller exempelvis att man kan befara att 10 procent av barnen får lindriga emaljskador på tänderna av 1 mg fluor per liter vatten, en skadefrekvens som kan stiga till 40—50 procent vid 1,7 mg, medan inte mindre än 80 procent av barnen befaras få emaljskador vid en fluorhalt av 2,5 mg per liter vatten. Man kan heller inte utesluta andra skadeverkningar. Det måste t.ex. vara angeläget att få veta vad som händer efter 10, 20 och 30 års förbrukning av vatten med fluor. I en trebetygsuppsats vid universitetet i Umeå har gjorts en populationsundersökning bland husmödrar och studenter. Inte mindre än 263 personer har utfrågats om sin kunskap och inställning till vattenfluoridering. Resultaten är anmärkningsvärda. Majoriteten av de intervjuade tar ställning i vattenfluorideringsfrågan. Huvuddelen av dem som tar ställning är negativa till en sådan åtgärd som fluoridering av dricksvatten. Man motiverar sin inställning med att medicinska biverkningar kan uppkomma.

Eftersom fluormedikationen kräver individuell dosering får kollektiv utdelning av fluortabletter som regel ske endast till barn som under större delen av året och ej enbart under dagtid vistas på olika typer av vårdinstitutioner. Den inom huvudmannaområdet för tandhälsovården ansvariga tandläkaren kan dock i särskilda fall få socialstyrelsens tillstånd att ordna kollektiv utdelning enligt ovan angivna doseringsschema till grupper som sammansatts efter individuell prövning. Småbarn kan genom bristande kontroll av sväljningsreflexen svälja ner tandkräm vid tandborstningen. Tandkrämer innehållande 0,1 procent fluor eller mer bör därför inte användas till barn under fyra år. I detta sammanhang kan framhållas att det från rengöringssynpunkt inte är nödvändigt med tandkräm till småbarn. Till barn över fyra år kan tandkräm som innehåller högst 0,1 procent fluor användas samtidigt med fluortabletter. Mängden tandkräm per borstningstillfälle bör dock vara liten — en sträng på ca 1/2 cm motsvarande en volym av en ärtas storlek. Munsköljning med fluorlösning bör inte förekomma i förskoleåldern vid samtidigt bruk av fluortabletter. Vid hög kariesaktivitet rekommenderas 3-4 fluorpenslingar per år.” Det skulle ha varit av intresse att få veta hur socialstyrelsen mot bakgrunden av det upplästa har tänkt sig vattenkonsumtionen för varje enskild individ om det nu skulle vara så att vi har fluoriderat vatten i kommunernas vattenledningar. Som jag ser det måste det här bli fråga om en verklig överdosering med okända följdverkningar. För de människor som så önskar finns det ju att tillgå tabletter, tandkräm m.m. innehållande fluor. Enligt professor Arvid Carlsson, medlem av socialstyrelsens vetenskapliga råd, är det tänkbart att fluortillförsel via dricksvattnet skulle kunna leda till att årligen 500 stockholmare behöver sjukvård och att 30 personer i staden avlider. I ett sådant läge kommer även frågan om ansvar och skadestånd in. Oron är stor bland majoriteten av medborgarna om fluoren verkligen skall komma till användning i våra vattenledningar. Både karies och tandlossningssjukdomar betecknas som folksjukdomar. För att komma till rätta med dem behövs ett samordnat tandhälsovårdsprogram, vilket vi motionärer påpekat. Vi hälsar med tillfredsställelse en allmän tandvårdsförsäkring. Men vi vill inte ha någon sammankoppling av denna reform och ett eventuellt beslut om införande av vattenfluoridering. I stället vill vi understryka, i likhet med dr Tejning, att man skall gå till roten med det onda, satsa på bättre kostvanor och förebyggande hälsovård. Vattenfluoridering har kommit till användning i andra länder, och Världshälsoorganisationen har rekommenderat fluoridering av dricksvattnet. Utskottet hänvisar i vederbörlig ordning till denna rekommendation, men påvisar, vilket måste noteras i den här debatten, att man efter det kommit fram till misstankar om bl.a. skelettskador. I sin resolution av den 21 juli 1969 förklarar Världshälsoorganisationen att människan, trots alla bevis för motsatsen, är i behov av en total daglig tillförsel av 1,0 mg fluor. Eftersom Världshälsoorganisationen också förklarat att svenskarna hör till dem vars normala fluortillförsel ligger närmast idealet, i det att de får genomsnittligt 0,9 mg fluor dagligen från mat och dryck och minst 0,1 mg från luften och betydligt större mängder från fluortandpastorna, finns det alltså enligt andan i Världshälsoorganisationens rekommendation inget ytterligare fluorideringsbehov i Sverige. Användandet av vissa andra gifter, t.ex. hormoslyr, har varit föremål för livliga debatter under det senaste året. Myndigheterna har vidtagit restriktioner för användandet av gifter i naturen. Det är en klar parallell till dagens ställningstagande angående fluor. Men myndigheterna — i detta fall socialstyrelsen — har inte uttalat någon klar uppfattning om fluor. Osäkerheten är stor. Det är nödvändigt att vi avkräver myndigheterna ett klart besked. Tillämpningen av fluorlagen faller i dag på socialstyrelsen. Det är ett stort ansvar som socialstyrelsen och andra myndigheter har. Jag ifrågasätter inte socialstyrelsens vilja att ta detta ansvar, men då frågan är av så stor betydelse som här påvisats vore det rimligt att socialstyrelsen klart redovisar sina undersökningar efter hand som de ligger på bordet. Men först efter ett år har de som bär ansvaret för lagstiftningen fått ta del av rapporter från de konferenser som hållits i socialstyrelsens regi. Vad är motivet till att socialstyrelsen ligger lågt? Det kan inte gärna vara något annat än att man vill avvakta riksdagens beslut i dag. Trots detta har man under lång tid undanhållit riksdagen redovisning av sitt utredningsmaterial. Protokoll och handlingar från socialstyrelsens expertkonferenser har t.ex. inte varit tillgängliga. Men experterna har själva deklarerat sina uppfattningar och alltmer entydigt uttalat betänkligheter mot att tillåta fluoridering. Ansökning om fluoridering görs av kommunala myndigheter. Det är riktigt att inga kommuner utnyttjat möjligheten till fluoridering. Men många kommuner har föreslagits sådan, t.ex. i Stockholmsområdet, där bl.a. Stockholmstraktens vattenverksförbund drivit frågan. Förbundet beslutade om en sådan åtgärd efter tillstånd från socialstyrelsen. Det är riksdagen som har ansvar för lagstiftningen om fluoridering av dricksvatten. Vårt samhälle måste ha lagar som kan förhindra samhällsskadliga verkningar. Men det är inte hållbart att ha en lag som gör att man kan riskera sådana verkningar. Mot den bakgrunden har vi ansett att fluorlagen bör upphävas. Vi reservanter, som representerar samtliga partier, har framhållit att enbart vetskapen om att fluor i grundvattnet har en karieshämmande effekt på människors tänder får inte fresta lagstiftare och myndigheter att på konstgjord väg tillföra vattenledningsvatten fluor. Ett rent och friskt vatten är förutsättningen för allt mänskligt liv på jorden. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till socialutskottets betänkande nr 35.

Herr talman! Som här tidigare har anförts är fluor ett gift som i viss utsträckning finns naturligt i vatten, men i allmänhet i mycket små mängder. Det är konstaterat att fluor har en förbättrande effekt mot tandröta. Många experter menar att fluor kan misstänkas bidra till eller ge upphov till olika sjukdomar. Efter att ha gjort dessa konstateranden vill jag fråga: Behövs då mera av detta gift i vårt dricksvatten? Svaret måste ju bli nej. Vi är väl alla oroade av den spridning av olika gifter som för närvarande sker. När vi försöker begränsa användningen av gifter, t.ex. inom jordbruket eller skogsbruket, så är ofta motargumenten att det inte finns andra alternativ eller att andra alternativ ställer sig för dyrbara. På det här området finns det, som också tidigare har påpekats, andra alternativ som inte heller är särskilt dyrbara, om man vill nå samma eller rent av bättre resultat i tandvårdsförbättrande syfte. Möjlighet finns t.ex. att använda fluorlösningar till sköljning av tänderna eller att använda fluoriderad tandkräm. Då behöver inte giftet tillföras kroppen, och man behöver på det sättet inte ta några risker för andra biverkningar. Om fluoridering av dricksvatten tillåts, så innebär det att även de som inte har egna tänder tvingas konsumera en högre halt av detta gift än som de normalt skulle få i sig. För dem innebär det under inga förhållanden något positivt, men däremot får även de bära de eventuella negativa konsekvenserna. Lagen om rätt att fluoridera dricksvatten antogs för nio år sedan. Flera kommuner har ansökt om att få fluoridera sitt dricksvatten med stöd av lagen. Men ännu, nio år efter lagens tillkomst, har ingen kommun påbörjat fluoridering. Jag tycker att det visar att tveksamheten om det lämpliga i den här lagen är mycket stor. Detta är ju ingen partiskiljande fråga. Det är väl första gången som det har hänt att företrädare för alla i kammaren representerade partier undertecknat en gemensam reservation. Men det visar också, tycker jag, att utformningen av vår framtida miljö är en fråga som berör oss alla lika, oavsett vilka politiska partier vi företräder. Ett sätt att medverka till en förbättrad framtida miljö kan vara att avskaffa lagen om rätt att fluoridera dricksvatten genom att rösta med reservationen. Herr talman! Jag instämmer i yrkandet om bifall till reservationen.

Herr talman! Som fjärde talare för reservationen skall jag inte uppehålla mig alltför mycket vid vad tidigare här har sagts. Jag skall inte uppehålla mig vid de olika åsikterna om fluors skadlighet eller oskadlighet. Det finns olika uppfattningar om den saken bland både experter och allmänhet, och det räcker för mig att denna olikhet finns. Jag skall i stället tala om några få rader i reservationens mitt — jag citerar: ”Många människor uppfattar fluoridering av vattenledningsvattnet som ett ingrepp i den personliga integriteten, eftersom man inte har någon möjlighet att få annat än fluoriderat vatten.

Men vi kommer inte ifrån den här oron — den finns där och vi bör ta hänsyn till den, när vi bestämmer oss för hur vi skall göra i det här fallet. Om det inte funnes några andra möjligheter att tillföra individen fluor i kariesförebyggande syfte, så skulle man kunna tänka sig att i nödfall använda den här utvägen. Men nu finns det sådana möjligheter — det har redan förut anvisats flera olika möjligheter, och jag skall dra fram ännu en och citerar då med. dr och tandläkare Lennart Hamberg.

För att motivera detta använder han bl.a. en litet tillspetsad formulering, precis av det slag som jag själv angav nyss, och jag skall ordagrant citera honom: ”En annan omständighet som talar mot vattenfluoridering är den oro som många människor känner inför denna form av kariesprofylax. Denna oro är av psykologisk art och får näring av en flora av kvasivetenskapliga artiklar, i vilka med okunnighetens vanliga tvärsäkerhet utmålas vilka ödesdigra konsekvenser en vattenfluoridering kan få för hälsan.” Ja, så kan man också uttrycka det. Men det är samma sak — oron finns där. Om den har tillkommit på det ena eller det andra sättet kan vara ganska likgiltigt.

Den genomförda undersökningen pekar på vissa avgörande fördelar: 1) Det är av stor praktisk betydelse att kunna distribuera fluor genom en sedan länge etablerad organisation. 2) Valfrihet. Föräldrarna har möjlighet att själva bestämma om barnet skall erhålla tillskott av natriumfluorid eller icke. 3) Metoden är enkel. 5) Alla barn — oavsett bostadsort — kan bli föremål för denna form av kariesprofylax. 6) Metoden ger god effekt med kariesreducering uppgående till ungefär 50 procent i redovisat material.

Mot detta skall då ställas kostnaderna för hans egen metod, 60 000 kronor per år. Åtskilligt talar för att vi här skall vara försiktiga. Vi vet ännu inte vilka rön vetenskapen kommer att göra när det gäller hälsovård och vilka krav som kan komma att resas på att fortsätta på den väg vi nu slagit in på. Det är också en principiell fråga: Skall vi använda vattnet till massmedicinering eller inte? Ingen inbillar sig väl att detta är en engångsföreteelse och att vetenskapen aldrig kommer att göra anspråk på att även i fortsättningen använda samma metod? Nej, när vi bedömer denna fråga tror jag det är skäl i att se den från principiell synpunkt och ta ställning till om vi verkligen skall tvångsmedicinera genom vattnet. Slutligen vill jag påpeka att vi här som i så många andra fall har att göra med en avvägningsfråga mellan glesbygd och tätort. Om vi går denna väg, så innebär det att glesbygden, som saknar centralt vatten, på sin kommunalskatt får vara med om att betala för att klara frågan för tätorten. Det är en icke oväsentlig fråga. Om man har kunnat påvisa att fluortillförseln till kroppen hämmar karies — och det bestrider jag inte — så skall de rönen komma samtliga medborgare till godo som önskar detta. Och det kan man göra på annat sätt än genom att massmedicinera genom vattnet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Frågan om fluoridering av vattenledningsvatten har varit föremål för många debatter tidigare i riksdagen, och den debatt vi nu för lär väl inte heller bli den sista. Sedan 1962 har vi här i landet haft en lag som bemyndigar regeringen att efter framställning från kommun medge att fluor i kariesförebyggande syfte får tillsättas vatten som levereras till förbrukare. Men lagen har tillämpats mycket restriktivt och är förbunden med åtskilliga villkor. Historien om fluor i vattenledningsvatten går tillbaka till 1952, då Norrköpings stad började fluorera vattnet i en del av sina ledningar. Denna fluoridering avbröts 1962, då regeringsrätten hade yttrat sig emot densamma. När så skedde framlades det förslag i frågan som nu är gällande lag. Men det intressanta i sammanhanget är, att sedan lagen tillkom 1962 har ingen kommun bedrivit någon fluorideringsverksamhet. Flera kommuner, däribland försöksstaden Norrköping, har visserligen fått regeringens medgivande att använda sig av fluor men har inte uppfyllt kraven att till socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet i detta fall, inkomma med de närmare utredningar och besked som krävs för att få sätta i gång verksamheten. Sedan socialstyrelsen 1968 fick hand om tillsynen har det endast i ett enda fall förekommit att en kommun fått medgivande att använda sig av fluoridering, men detta medgivande har sedan överklagats, och beslutet har sålunda inte satts i kraft. Det finns också flera kommuner som ligger inne med ansökningar om att få fluoridera dricksvattnet, men dessa har som sagt inte aktualiserats. Det är alltså på det sättet i dag, att ingen kommun bedriver fluoridering av dricksvattnet. Därför finns det, såvitt utskottet kan förstå, ingen anledning att nu ta bort den lag vi har. Ingen skada — om det nu är det man menar skall uppstå — kan åberopas för lagens borttagande. Och vi brukar ju i riksdagen vara försiktiga med att ändra på lagar. Det måste finnas mycket starka skäl för det. Reservanterna säger att de vill ha bort lagen därför att saken sedan 1962 kommit i ett annat läge. När riksdagen antog lagen var den medicinska och odontologiska vetenskapen överens om att fluoridering under vissa förhållanden inte skulle innebära några hälsorisker. I dag skulle alltså expertisen enligt reservanterna vara mera splittrad. Vidare säger man att socialstyrelsens avvaktande hållning till fortsatt fluoridering är ett uttryck för denna splittring. I själva verket är det, som jag omtalat, så att de kommuner som begärt fluoridering själva inte kommit in med de handlingar som erfordras för att de skall få vidta de åtgärder som behövs för fluoridering. Man kan alltså inte tala om att det finns någon splittring i socialstyrelsen i den här frågan. Reservanterna menar också att det finns risker av medicinsk art för skelett och benvävnader och att njurfunktionen kan rubbas vid hög fluoridering. Till dessa risker kommer också enligt reservanterna juridiska och tekniska aspekter på frågan. Det finns vidare, som bl.a. herr Hamrin framhöll, en oro hos en del människor för att dricka fluoriderat vatten. Reservanterna erkänner att fluor i vatten har en karieshämmande effekt men de kommer ändå fram till att man inte bör få använda sig av den möjligheten i fortsättningen. Sedan följer en sats, uttalad med verklig emfas, som lyder: ”Ett rent och friskt vatten är förutsättningen för allt mänskligt liv på jorden.” Ja, jag frågar de ärade kammarledamöterna: På hur många ställen i detta land och på jorden i övrigt finns det klara källvatten som reservanterna här talar om? Tyvärr är det på det sättet att vattnet inte alls är så rent som man vill göra gällande och som skulle vara önskvärt. I det betänkande som utskottet har framlagt åberopas bl.a. det uttalande som Världshälsoorganisationen har gjort och de konferenser inom socialstyrelsen som hölls 1970 och som man beräknar skall hållas när de pågående undersökningarna skall redovisas. Det finns alltså skäl att avvakta socialstyrelsens översyn. Herr Dahlberg sade tidigare att lagen hänger i luften. Han åberopade också den konsumtion av vatten som järnbruksarbetare, glasbruksarbetare osv. har. Visst konsumerar vi vatten i olika mängder — det är klart. Men på många av de orter det gäller — för resten nästan över hela landet — har man ju fluor i vattnet i någon utsträckning. Det är därför svårt för herr Dahlberg att säga att det finns några absoluta risker för de järnbruksarbetare och andra som dricker det. Herr Dahlberg åberopade också att eskimåkvinnornas barn med modersmjölken insöp fluor som utgjorde en fara för deras verksamhet i framtiden. Jag har ingen aning om hur det är med statistiken över dödsorsaker och skador som kan åberopas bland eskimåerna, men jag har en känsla av att eskimåerna är minst lika friska som folk i andra delar av världen. Och för resten, hur är det när herr Dahlberg äter potatis? Då får han ju också i sig fluor utan att han själv tänker på det. Herr Dahlberg säger vidare att han i våras begärde att motionerna skulle remitteras till socialstyrelsen. Det är riktigt att utskottet inte medgav den remissen. Det berodde helt enkelt på att vi visste att socialstyrelsen hade dessa expertundersökningar på gång. Socialstyrelsens svar hade självfallet — jag är övertygad om det — blivit att man i avvaktan på resultaten av dessa undersökningar inte vill tillstyrka att lagen upphävs. Detta ger alltså inte motionärerna anledning att säga att en remiss till socialstyrelsen hade lett till ett annat ställningstagande. Undersökningarna är nu snart slutförda. Varför då inte lugna sig det halvår — eller vad det kan vara fråga om — för att sedan ta ställning när vi har alla fakta från socialstyrelsen på bordet. Herr Bengtsson i Göteborg höll en mycket sakkunnig föreläsning om fluorens verkningar. Jag kan naturligtvis inte ta upp kampen med honom i fråga om sakkunskap på alla de områden han berörde. Men när herr Bengtsson säger att vi ingenting vet om vad som händer med dem som under 30 eller 40 år druckit fluoriderat vatten vill jag rekommendera herr Bengtsson att studera vad som hänt med befolkningen i Uppsala som i snart hundra år haft en förhållandevis hög fluorhalt i sitt vatten. Kan herr Bengtsson påstå att uppsalaborna har fler skelettskador eller benvävnadsskador än man har på andra håll i landet? Det är för resten inte bara Uppsala som har en betydande fluorhalt i sitt vatten, utan det har även en hel del andra orter. Herr Bengtsson redogjorde för en undersökning i Umeå. Förutsättningen för att man skall få ett svar är naturligtvis att man ställer frågor. Eftersom herr Bengtsson inte i alla avseenden redovisade frågorna är det svårt att dra slutsatser av svaren. Herr Bengtsson nämnde också att det på fluorförpackningar anges att fluor bör förvaras oåtkomligt för barn. Det är väl riktigt att man ser till att barn inte får vare sig medicin eller fluor i sig i några stora mängder. Socialstyrelsens och andras vaksamhet på det området tycker jag visar att man handhar detta med all den omsorg som är erforderlig. Det vore mycket mer att säga med anledning av herr Bengtssons anförande, men jag skall ytterligare bara ta upp vad han och även herr Hamrin sade om oron hos många människor. Om man bedriver en kampanj mot fluor, så som exempelvis herr Bengtsson i dag har gjort, förstår jag att många människor känner sig oroliga. Hur skulle det vara om man i stället försökte lugna människorna genom att säga att det här kan visserligen vara farligt, men för att vi skall bli fullständigt på det klara med den saken och kunna dra några definitiva slutsatser måste vi veta mer. Herr Åkerlind sade att detta var första gången i hela historien som det förekom en fempartireservation i riksdagen. Om så nu är fallet är det inte så egendomligt; det är ju först nu som kommunisterna fått utskottsrepresentation och har möjlighet att reservera sig. Herr Hamrin tog upp frågan om principen. Den princip som herr Hamrin efterlyste fastslog vi 1962 när lagen infördes; vi tog då ställning i princip till frågan om fluoridering av vattnet. Herr Hamrin hade också ett intressant resonemang om glesbygd och tätort. Han sade att glesbygdsbefolkningen får vara med och betala fluorideringen i tätorterna. Det är möjligt att detta är riktigt när det gäller just fluorideringen. Men om man undersökte vart de kommunala utgifterna över lag går tror jag att man skulle finna att det i stället är så att tätortsbefolkningen får vara med och betala för glesbygden. Jag säger detta bara som en replik på vad herr Hamrin i det avseendet sade. Det finns åtskilligt mer att säga på detta område. Jag vill bara åberopa ett par interpellationssvar, som socialminister Aspling har lämnat. I ett svar har han redogjort för Uppsalafallet, som jag talade om i min replik till herr Bengtsson i Göteborg. I ett interpellationssvar, som socialministern lämnade 1968, förklarade han att man genom att tillämpa fluoridering kan spara 50 procent av vårdkostnaderna för skolbarn och skolungdom. Det är bevisat, framhöll socialministern, att fluor minskar kariessjukdomarna. Undersökningar från den tid då försöksverksamhet bedrevs i Norrköping visade, att man hos 7-åriga barn, som fått dricksvatten med fluor sedan födseln, erhållit en kariesreduktion med 52,4 procent och hos 14-åringarna var motsvarande reduktion 31,4 procent. Det är alltså klarlagt att fluoren har en betydande verkan i kampen mot kariessjukdomarna. De slutsatser som har legat till grund för utskottets ståndpunktstagande är följande: Vi har en lag som i dag ger möjlighet till fluoridering. Den lagen har inte använts under de senaste åren. De ansökningar som ligger inne har inte bifallits. Det är alltså fråga om den yttersta restriktivitet. Socialstyrelsens undersökning väntas bli klar i höst. Då skall man redovisa vad som har framkommit under vetenskapsmännens undersökningar. Det finns följaktligen enligt vårt sätt att se inte någon anledning till att nu ta bort lagen och omöjliggöra för Sverige att kunna fluoridera vattnet. Runt om i världen har en mängd länder den rättigheten. Följaktligen skulle vi försätta oss i ett sämre läge än andra länder. Världshälsoorganisationen har rekommenderat fluoridering. Utskottet vill då inte avhända oss den möjligheten. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Herr Karlsson i Huskvarna, som är utskottets ordförande, har ju bemött oss reservanter. Jag skall försöka redogöra för vår inställning. Norrköping började med fluoridering 1952 och höll på i tio år. Regeringsrätten, som prövade ärendet, ansåg att man inte skulle ha fluoriderat vatten. Då fick vi denna lagstiftning. Sedan har inte Norrköping satt i gång igen. Det beror på att det tekniskt är så komplicerat. Man har haft denna fråga uppe på flera håll, exempelvis i Malmö där gatunämnden har sagt att det är tekniskt omöjligt att kunna få en dosering, som är sådan att den ger en jämn tillförsel av fluor. Det är väl en av orsakerna till att de samhällen som har haft möjlighet att fluoridera inte har startat någon sådan verksamhet. Jag tror att man är medveten om att det vid olycksfall eller andra följder är staden som får ta ansvaret, eftersom staden svarar för vattenförsörjningen. Man kan säga att lagen hänger i luften. Den går inte att tillämpa i den praktiska verkligheten. Herr Karlsson gjorde sig också rolig över att jag hade talat om att eskimåkvinnorna hade fått fluor. Det var inte så. Det gällde DDT, som spreds i Afrikas djungler men fick verkningar ända upp i polartrakterna. Det är ett exempel på hur man på ena sidan jordklotet kan ingripa i naturens ordning och få verkningar på den rakt motsatta sidan på jorden. Allt detta inger oss betänkligheter. Man skall inte ta till åtgärder, som på längre sikt kan bli till skada för människan själv. Varför blir de då till skada för människan? Jo, därför att människan står överst på näringstoppen. Vi konsumerar växter och djur. Vi vet att DDT förs vidare i näringskedjan. Människan är därför utsatt för de största riskerna. Det är inte så med fluor, men är ämnets koncentration hög i djurs benvävnad tillförs människan det ämnet i den mån vi konsumerar djur. På så sätt kan människan få en extra tillförsel. Vad beträffar talet om remissen till socialstyrelsen säger herr Karlsson i Huskvarna att det troligtvis hade varit självklart, vilket svar man i så fall skulle ha fått. Men det kan man väl inte veta på förhand, innan experterna yttrat sig, och vi vet ju att de inte är eniga. Jag känner inte till vad experterna har sagt, men vi kan ju inte på förhand veta vilken inställning socialstyrelsen har i dag. Därför tror jag att läget hade varit ett helt annat, om socialstyrelsen hade fått yttra sig. På de senaste tre åren har ju alla dessa nya rön kommit fram som jag och andra här har omnämnt.

Fru talman! Jag tycker att herr Karlsson i Huskvarna tar alltför lätt på denna allvarliga fråga. Han ironiserar över att reservanterna uttrycker oro för fluorens biverkningar, och det tycker jag är ganska allvarligt. Men herr Karlsson i Huskvarna har heller inte kunnat bevisa att det inte föreligger några sådana risker. Tvärtom erkänner herr Karlsson att man bör säga till 41 människorna att det kanske finns vissa risker. Sedan fortsätter utskottets ordförande och säger att man också bör be folk att inte hysa oro för de här riskerna. Är inte det resonemanget ganska cyniskt, herr Karlsson i Huskvarna?
Fru talman! Jag känner mig ingalunda övertygad av den argumentering som utskottets ordförande har framlagt här, men det kan väl heller icke ha varit meningen, eftersom jag sedan gammalt har hyst den uppfattning jag har och följaktligen inte blivit särskilt övertygad av vad herr Göran Karlsson sade. Det innebär alltså att jag, när vi tillskapade denna lag år 1962, var av samma uppfattning som jag är nu. Vi har ännu inte satt lagen i system; vi har alltså fortfarande möjlighet att avskaffa den. Jag anser att det är en rimlig ståndpunkt jag intar och har intagit hela tiden. Jag kan tillägga att kraven från socialstyrelsen tydligen har satts så högt, att av de 10 eller 12 kommuner som har sökt tillstånd till fluoridering ännu ingen har kommit in med de redogörelser eller de handlingar som erfordras. Jag känner inte närmare till det, fru talman, men ingen skall kunna inbilla mig att detta beror på att det skulle vara särskilt svårt för kommunerna att samla ihop handlingar — det är de vana vid — och skicka in dem till centrala ämbetsverk, utan anledningen måste vara att socialstyrelsen sätter sina anspråk så högt, att det kanske är nättopp omöjligt att uppfylla dem. Nåväl, säger man, det är bra det; då använder vi inte lagen. Men varför skall vi då ha en sådan lag, om vi inte har möjlighet att använda den? Det klara källvattnet kan man också ironisera om. Visst vet vi att vi inte har klart dricksvatten — vi måste använda klor för att nödtorftigt hjälpa oss fram — beroende på att vi har misshushållat med vårt grundvatten så som vi har gjort. Men varför skall vi i det läget medvetet ösa fluor i vattnet? Jag avslutar, fru talman, detta anförande med att än en gång säga att detta är en principfråga. Den gäller valfriheten — möjligheten att icke få kroppen tillförd fluor, om man icke vill, och möjligheten att slippa tvångsmedicinering i vårt vanliga dricksvatten. Där står jag fortfarande fast vid min sedan länge intagna ståndpunkt.
Fru talman! Med anledning av herr Hamrins inlägg vill jag betona att jag respekterar hans principiella inställning. Han har ju själv sagt att detta inte är något nyligen påkommet utan att han har haft den inställningen sedan lagens tillkomst. Herr Hamrin tar upp frågan om lagen och dess tillämpning och säger att socialstyrelsen sätter sina krav så högt att det kanske blir svårt för kommunerna att uppfylla dem. Jag tycker att det är riktigt att man verkligen ställer stora krav på kommunerna, så att dessa inte alltför lättvindigt får fluoridera. Jag har aldrig nonchalerat fluorideringen och sagt att man kan göra hur som helst med den. Men eftersom vi har en lag som tillämpas med den yttersta restriktivitet man kan tänka sig, har jag betonat att det är bättre att lagen nu får vara kvar. De undersökningar som görs av socialstyrelsen kan möjligen bevisa att det kan vara rimligt att släppa fram de kommuner som begärt tillstånd, sedan de lämnat besked om att de är beredda att tillämpa alla vetenskapliga rön. Jag har inte sagt att man inte skall hysa oro, herr Åkerlind. Jag sade att herr Bengtsson i Göteborg i stället för att argumentera som han gjorde kunde söka medverka till att lugna dem som är oroliga. Det finns i dag i Svea rike ingen anledning att vara orolig, eftersom lagen inte tillämpas på något ställe. Detta var vad jag ville säga i min replik till herr Bengtsson. Sedan bara några ord till herr Dahlberg beträffande remissen. Om man har ett statligt verk, som sysslar med undersökningar just på detta område, är det självklart att det verket aldrig skulle ha kunnat säga att lagen skulle tas bort innan utredningen var klar. Det säger sig självt att detta svar inte hade gått att få. Det finns enligt min mening ingen anledning att diskutera remissen vidare. Men starka skäl förelåg för att inte låta ärendena gå till socialstyrelsen. Tids nog — kanske redan i höst — får vi från socialstyrelsen besked om vad utredningsresultatet blivit. Först därefter bör vi kunna ta ställning till om lagen skall vara kvar eller inte. Men innan dessa besked givits tycker jag inte att det finns anledning att ta bort lagen.

Fru talman! Om vi skulle ta bort lagen i dag, herr Karlsson i Huskvarna, så behöver ingen människa vara orolig. Så enkelt är det. Men låt mig fortsätta något. Herr Karlsson säger: Vi vill veta mera. Ja, nu har jag väntat på socialstyrelsens utredning under snart ett år, men jag har inte fått reda på någonting ifrån denna. Jag för min del sätter mig inte emot en utredning i denna fråga. Över huvud taget anser jag att lagen kommit till av någon outredd anledning. Riksdagens beslut år 1962 var olyckligt från den synpunkten. I dag är lagen t.o.m. föråldrad och överensstämmer inte med livsmedelsstadgan. Ett upphävande av lagen slår inte undan fötterna för en fortsatt utredning. Myndigheterna har fria möjligheter att fullfölja den. Frågan om fluoridering av dricksvattnet är en oerhört viktig miljöfråga. Flertalet i den breda opinionen vill inte ha till stånd åtgärder som medför stora risker för allmänheten. Jag vill erinra om att socialstyrelsen den 30 april 1969 gav tillstånd till fluoridering för Stockholmstraktens vattenverksförbund. Detta omfattar 11 kommuner med sammanlagt ca 350 000 invånare. Beslutet överklagades av vakna kommunalmän i bl.a. Täby och kunde inte tillstyrkas av regeringsrätten så länge utredning pågick inom socialstyrelsen. De berörda kommunerna var Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Bro och Upplands Väsby, Vallentuna samt Knivsta inom Uppsala län. Avser såväl utskottsmajoriteten som socialstyrelsen att utnyttja detta stora område för att, som det heter i utskottsskrivningen, få till stånd försök med vattenfluoridering? Det är som bekant det enda fall som uppfyllt villkoren från Kungl. Maj:t och socialstyrelsen i hälsovårdshänseende. Detta mitt exempel visar allvaret bakom de risker man tar från hälsovårdssynpunkt, herr Karlsson, genom att utnyttja den nu gällande fluorlagen. Det understryker ytterligare vårt krav att lagen skall upphävas.
Fru talman! Menar herr Bengtsson att vi skall ta bort lagen den 18 november för att sedan, om socialstyrelsens utredning ger till resultat att vi bör fortsätta med fluorideringen, införa den igen i januari eller februari 1972? Så använder vi inte lagstiftningsmaterialet i vårt land. En vetenskaplig utredning, herr Bengtsson, kan inte göras på några veckor eller ett halvår. Menar man att den skall fotas på all den kunskap som finns i ämnet, får herr Bengtsson väl ge sig till tåls de ytterligare veckor som återstår innan socialstyrelsens utredning är klar.
Fru talman! Debatten om tillsatser av olika slag under senare år har givit oss en varning mot tvärsäkra förklaringar om att det ena eller andra ämnet är ofarligt. Det är, tycker jag, mycket naturligt mot bakgrund av den debatten, att frågan om fluoridering av vattenledningsvatten har tagits upp, och att den har föranlett en hel del oro. Det är självklart att riksdagen bör ta allvarligt på denna fråga, liksom vi gör med de flesta frågor vi har att ta ställning till. Men det är ändå befogat att peka på några saker som skiljer fluorfrågan från de tillsatsdebatter, giftdebatter och läkemedelsdebatter vi har haft under senare år. Den väsentliga skillnaden är naturligtvis att fluor i vattnet är ett naturligt förekommande ämne. Det är inte fråga om att tillsätta något nytt eller om någon form av medicinering, utan det är fråga om att justera halten av fluor i vattenledningsvattnet. Jag skall be att få lämna några sifferuppgifter som bakgrund. Jag hämtar dem från en artikel av professor, med. dr Haakon Natvig i Oslo. Över 7 miljoner människor i USA och Canada har i hela sitt liv — på en del håll i många generationer — druckit vatten som har ett fluorinnehåll av 1—2 ppm, alltså milligram per liter. Vid ingående kliniska, epidemiologiska, röntgenologiska och andra undersökningar har man inte kunnat påvisa större dödlighet i några åldersgrupper och inte större förekomst och utredning av några speciella sjukdomar, defekter eller andra åkommor hos dessa människor än hos befolkningen i övrigt. Detta är såvitt jag kan förstå obestridliga fakta som hittills ingen har kunnat gendriva med några konkreta bevis beträffande dessa 7 miljoner människor. Sedan tillägger han att hos 50 miljoner människor som nu i upp till 20 år haft ett dricksvatten vartill tillsatts ca I ppm fluor har man inte heller ens vid de mest ingående undersökningar lyckats påvisa några andra verkningar än att det har blivit 40—70 procent mindre karies än förut, i förhållande till jämförbara befolkningsgrupper som inte har fluoriderat vatten. Det är alltså sammanlagt ungefär 58 miljoner människor i USA som dricker fluoriderat vatten. I Canada är det ungefär 4 miljoner och i Sydamerika över 30 miljoner. I Europa har vattenfluoridering sedan några år införts i England, Irland, Holland, Tjeckoslovakien, Östtyskland, Schweiz, Finland, Sovjetunionen och — i Asien — i Kina. Dessa siffror visar väl, fru talman, att man här icke kan jämföra med andra, allvarliga diskussioner vi haft tidigare av typen neurosedyn. Här är det fråga om ett i naturen förekommande ämne som i mycket stor skala använts under många år. Man har gjort noggranna forskningar och icke lyckats påvisa några konkreta skadeverkningar. Nu sägs det här att experterna är oeniga. Ja, det är riktigt, även om man kanske borde säga att gentemot en ganska massiv expertis har förekommit enstaka kritiska röster. Och dem skall man ta allvarligt på därför att vi här rör oss med mycket allvarliga ting. Även om det bara är hypoteser ännu så länge — och det är det — skall man ändå ta allvarligt på dem. Man skall undersöka dem. Men det måste ändå slås fast, som en utgångspunkt för dagens diskussion, att inga säkra skadeverkningar utav fluor i dessa koncentrationer har påvisats. Naturligtvis är fluor ett gift. Det är skadligt i för stark koncentration. Men det är väldigt många ämnen som vi får i oss som är skadliga i för stark koncentration men som är nyttiga i rätt koncentration. Skulle vi avstå från alla ämnen som är skadliga i för stark koncentration finge vi lägga om vår livsföring på ett fullkomligt orealistiskt sätt. Vi skulle då få lov att avstå från livsnödvändiga ämnen. Därför är det litet förledande när man talar om gift och förgiftning i sammanhanget, ty i de koncentrationer som är aktuella blir det inte någon förgiftning med fluor. Man kan därför heller inte jämföra med DDT, som icke är ett i naturen på samma sätt förekommande ämne. Då kan man ta det principiellt och säga att vi skall inte ha en tvångsmedicinering utan den som vill ha fluor skall skaffa sig det själv och man skall underlätta det. Men man kan också uttrycka det så att det gäller att justera fluorhalten i vattnet så att den blir lämpligast för människor. Vi vet att det finns fluor där. Det gäller då att justera halten så att den blir lämpligast. Var och en som ansluter sig till ett kommunalt vattenledningsnät avsvär sig i viss mening sin valfrihet. Det torde vi vara överens om. Herr Bengtsson i Göteborg nämnde de kommuner i Stockholms förorter som är anslutna till Stockholmstraktens vattenverksförbund. De är verkligen exempel på ett intressant förhållande. I vissa av dessa kommuner har man haft en fluorhalt i vattnet som ligger mycket nära det som av vetenskapen i dag ansetts vara optimalt, det lämpligaste, från kariesförebyggande synpunkt. I Sollentuna som som jag kommer ifrån, har vi haft 0,8 ppm fluor i vattnet. Genom anslutning till vattenverket där har vi blivit av med denna fluorhalt som i viss utsträckning har skyddat invånarna i kommunen mot karies. I Vilundaoch Hammarbyverken i Upplands Väsby har man också haft ungefär lika mycket, eller 0,7 ppm. På andra håll inom förbundet har man haft 0,4 och 0,5 ppm. I framställningen om fluoridering säger därför vattenverkets direktör: ”Att intresset för vattenfluoridering har visat sig särskilt stort inom vattenverksförbundets område torde delvis ha sin förklaring i att man i dessa trakter har haft och delvis ännu har tillgång till grundvatten med en fluorhalt, nära nog uppgående till den optimala halten 1 mg/l. Den ena kommunen efter den andra har nu fått detta grundvatten ersatt med ett ytvatten med lägre fluorhalt. Inom tandvården befarar man exempelvis, att tandrötefrekvensen i Sollentuna, som hittills lär ha varit påfallande låg, nu skall öka sedan man för ett par år sedan övergått till ytvattenförsörjning.” De människor som är anslutna till Vattenverksförbundet har ingen valfrihet utan de får nu ett i detta avseende sämre vatten än vad de hade tidigare. Som nämnts tidigare måste vi ju komma ihåg att fluor inte är det enda ämne som finns i vattnet utan det finns många andra ämnen och man har ingen valfrihet i fråga om dem. I reservationen säger man bl.a.: ”Ett rent och friskt vatten är förutsättningen för allt mänskligt liv på jorden. Statsmakterna bör inte tillåta att till detta vatten sätts ett gift.” Man frågar sig då: Bör man i konsekvens med denna uppfattning ålägga alla kommuner som har en naturligt fluorhalt av ungefär I ppm att ta bort detta fluor, att överge detta vatten som ger invånarna skydd mot karies? Är det inte konsekvensen av reservanternas uppfattning? För att sammanfatta min inställning till detta principiella problem: Justering av fluorhalten i vatten går icke att jämföra med massmedicinering eller tvångsmedicinering. Om man accepterar att fluorhalten ändras så att den blir den som vetenskapen vid ett givet tillfälle anser vara den mest lämpliga, har man därmed icke givit något godkännande av tillsättande av nya mediciner av hittills okänt slag till vattnet, ty fluor är icke någon sådan ny medicin. Denna debatt rör sig — naturligt nog, eftersom vi alla är mycket oroade över riskerna med tillsatser och liknande företeelser — mest om riskerna med fluoridering. Det är viktigt att vi fortsätter att uppmärksamma dessa, men vi bör även något ägna tankarna åt riskerna med att icke ha en lämplig fluorhalt. Vi vet att karies är ett av de allvarliga medicinska problemen i vårt land som plågar många människor svårt. Vi vet också att karieshalten genom fluoridering av vattenledningsvattnet kan minskas kraftigt. Man har nämnt siffror för minskningen av kariesfrekvensen på mellan en tredjedel och hälften, när behandlingen insättes i barndomen och får fortsätta. Fluoridering av vattenledningsvattnet har en betydligt mera varaktig effekt än t.ex. munsköljning av skolbarn. Detta är en realitet. När det gäller kostnaderna är det ostridigt att i förhållande till det antal människor man når vattenfluoridering är den billigaste metoden att skydda tänderna. Detta är inte i och för sig något avgörande argument, men man skall inte säga att det är en dyr metod. Självfallet kostar det mera pengar än vid munsköljning av skolbarn, men man når ju på det förra sättet så mycket flera människor. Man uppnår alltså därigenom en mycket större positiv ekonomisk effekt på tandvårdskostnaderna. Därför tror jag att herr Hamrin kan vara mycket lugn beträffande glesbygdsborna. Också de kommer att tjäna på att tätortsborna, som har vattenledningsvatten, får fluor i detta. Härigenom minskar kostnaderna för hälsovården. Man får också större möjlighet att ge dem som inte har vattenledningsvatten en billig subventionerad fluoridering på annat sätt. Ekonomiskt sett — om man nu skall hålla sig till den aspekten — är fluoridering alltså icke någon nackdel utan en fördel. Nr 129 Den slutsats som jag drar i dagens situation är att det, även om man Torsdagen den skall ta ytterst allvarligt på alla varningar, ännu inte har framkommit 18 november 1971 någonting konkret som gör att man borde avskaffa möjligheten för vårt —— — — — lands befolkning att få det skydd som så många andra länders befolkning Upphävande av lahar. gen om tillsättning Socialstyrelsen bör följa denna fråga med yttersta allvar och vara 2 fluor till vattenledningsvatten restriktiv i sin tillståndsgivning, eftersom det har framförts varningar. Det har vi lärt oss av de senaste årens diskussion. Socialstyrelsen utreder också fluorfrågan, som utskottets ordförande redan har påpekat, och det tycker jag ändå bör vara lugnande för dem som är oroade. Även om man ger tillstånd, följer man verksamheten mycket nära, och man bevakar också den vetenskapliga debatten. Fru talman! Vi bör icke i dag avhända oss den möjlighet att komma till rätta med tandrötans gissel som vattenfluoridering under betryggande former innebär.
Fru talman! Låt oss justera halten av fluor i vattnet, sade herr Romanus. Det låter enkelt, men jag har ett minne från den debatt som vi förde, när vi införde lagen, av att teknikerna inte ville ta på sig ansvar att den rätta dosen alltid tillfördes vattnet. I varje fall var den frågan inte löst då. Men det är möjligt att man kan komma fram till en tillräckligt tillförlitlig teknisk utformning i det avseendet. När det sedan framhålles att vi inte skall blåsa upp en oro bland människorna och att vi här i riksdagen bidrar till att folk blir oroliga vill jag bara påminna om att den oron finns inte enbart här i vårt land. Man har säkerligen inte i något av de länder som herr Romanus räknade upp när han påpekade, vilka utmärkta verkningar man hade fått av fluorideringen i vattnet, mätt den oro som finns hos många medborgare. Som bekant har landsomspännande för att inte säga världsomspännande organisationer åtagit sig uppgiften att tala för de människor som känner den oron. Denna oro kan ta sig olika uttryck, men ett är säkert, nämligen att man inte skall nonchalera den. Det påstår ju inte heller herr Romanus att man bör göra. Jag tycker dock att vi inte skall överdriva riksdagens betydelse för den oro som finns ute i världen för det här problemet. Den svenska riksdagen har säkerligen betydelse i många fall, men den påverkar näppeligen oron för den här frågan i Amerika.
Fru talman! Jag tror att orsaken till att man ännu inte har fått fluoridering till stånd är just de tekniska problemen och att man där verkligen vill vara på den säkra sidan. Jag tycker att det är alldeles riktigt att man är mycket noggrann därvidlag och får fram vattentäta — ursäkta uttrycket — tekniska lösningar, innan man sätter i gång. Att teknikerna i varje fall inom Stockholmstraktens vattenverksförbund är beredda att ta 47 ansvar för genomförandet framgår av att en framställning har gjorts och att man nu arbetar på att få den igenom. Sedan måste jag nog säga, herr Hamrin, att talet om att vifta bort oron väl inte var något genmäle till mig. Jag har inte sagt: Låt oss inte blåsa upp någon oro! Jag sade tvärtom: Låt oss ta allvarligt på den oro som finns! Jag vill inte bagatellisera den, men jag anser att man skall komma till rätta med denna oro genom att ta fram fakta och genom att påvisa att alla de säkerhetsåtgärder vidtas som är motiverade och att utvecklingen följs mycket noga. Jag är visst medveten om att många är oroliga, men vi måste väl ändå här i riksdagen, när vi tar ställning, hålla oss till vad vi vet om fakta. Och fakta i dag är, att de varningar som har framförts icke kunnat beläggas med faktiskt påvisade skadeverkningar av fluor i de koncentrationer som det är fråga om. Vi måste också se till den andra sidan och fråga: Vad gör vi, om vi tar bort möjligheten att fluoridera, även om vi är ense om att verksamheten till en början skall ske i begränsad omfattning så att vi kan följa verkningarna i Sverige? Jo, vi tar bort en möjlighet att komma till rätta med ett mycket allvarligt medicinskt och socialt problem. Att tandrötan är ett sådant tror jag att herr Hamrin och jag är ense om.

Fru talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade att vi har diskuterat fluorfrågan i riksdagen förut, och han trodde att vi skulle göra det framgent också. Låt mig börja med en förhoppning att vi skall slippa göra det framgent. Så kan nämligen bli fallet, om riksdagen i dag bifaller den fempartireservation som är fogad till socialutskottets betänkande. Den lag som vi har kommer att gälla så länge vi håller fast vid den, trots att den innebär ett djupt ingrepp, som jag ser det, i den personliga integriteten. Här har diskuterats olika följder. Man har talat för och emot vattenfluoridering. Socialministern sade till mig i ett interpellationssvar 1969: ”Fluoridering av dricksvatten bygger på en avvägning som är till individens och samhällets nytta.” Just i detta bedömande skilde sig socialministerns och min uppfattning, och det är med beklagande jag nu måste konstatera att socialutskottets majoritet delar socialministerns uppfattning om det lämpliga i att ha lagen kvar. Herr Romanus sade, vilket jag tycker var ganska ologiskt, att det är helt oskadligt med den halt av fluor som det här rör sig om och samtidigt erkände han att vi måste ta den oro på allvar som alltmer kommer till synes. Låt mig säga att om man är absolut säker på oskadligheten i tillsats av fluor till dricksvatten, då borde man i stället för att ta oron på allvar försöka att stilla oron. Låt mig börja med att göra en sammanställning av några uppgifter angående fluoridering, som är vetenskapligt bevisade. Jag vill göra den just mot bakgrunden av herr Romanus” påstående att det inte finns några bevis om fluortillsatsernas skadlighet. Det är säkert så att både herr Romanus och jag har vetenskaplig bakgrund till våra yttranden, men det finns också en principiell fråga, och den är: Vem skall bevisbördan ligga på? Jag har förut i riksdagen i olika miljövårdsammanhang hävdat att utvecklingen går ditåt att vi måste gå in för en s.k. omvänd bevisföring. Första gången detta accepterades i svensk lagstiftning var i samband med att riksdagen antog den nya livsmedelslagen, där vi kom så långt som att fastställa att den som gör tillsatser är skyldig att visa deras oskadlighet. Låt mig i efterhand beklaga att det när den lagen antogs av riksdagen gjordes ett undantag just för vatten, vilket också herr Dahlberg redogjort för. Det gäller fluorlagen. Vi borde redan vid den tidpunkten ha behandlat denna fråga i samband med livsmedelslagen. Men nu till mina fakta som jag gärna skulle vilja att herr Romanus motsade om han kunde. Natriumfluorid är ett ackumulerande gift. Det lagras i kroppen, först och främst i benstommen. Fluorföreningar har också tendens till s.k. paradoxala effekter. En viss koncentration har en effekt som saknas i andra starkare eller svagare koncentrationer. Det är ganska viktigt att beakta det, eftersom det rör sig om en så liten marginal som en ppm när det gäller fluortillsatsen. Vi vet att den lilla koncentration som ligger mellan 1 och 2 ppm kan orsaka fläcktandsjuka, och ingenting utesluter heller — efter de försök man har gjort — att en så liten mängd kan påverka enzymsystemet i kroppen. Jag vill erinra om att Världshälsoorganisationen i sin rekommendation föreslagit 1,5 ppm som maximal gräns. Vi vet också av försök som gjorts, inte minst här i Sverige, att man vid för hög fluortillsats genom röntgen kan påvisa skelettskador, bl.a. hos möss. Vi vet också att det finns kroniska fluorförgiftningar — inte minst bland glasbruksarbetare har sådana påvisats. Vi vet också — och det har bevisats — att fluor i vissa starka koncentrationer kan förorsaka kromosomskador. Och vi vet, vilket jag tycker är kanske mest skrämmande, att spädbarnsdödligheten i samband med att USA införde fluoridering har ökat, ett samband som möjligen kan sammanhänga med att barnvälling numera späds med vattenledningsvatten och ger de små barnen en relativt hög koncentration av fluor. Efter sju års erfarenhet fördömde 15 000 amerikanska läkare gemensamt fluorideringen, och International Society for Research on Nutrition and Vital Substances, som har 393 medlemmar från 76 länder, varav 65 procent medicinska vetenskapsmän, avrådde år 1967 världens regeringar från vattenfluoridering. Jag vill lämna dessa uppgifter, som kanske är något tradiga, för att sätta dem i relation till herr Romanus” yttrande om oskadligheten av fluorideringen. I detta sammanhang vill jag också nämna att 800 kommuner i USA 1964 begärde att få sitt vatten avfluoriderat på grund av ökad sjuklighet, företrädesvis skelettfluoros och mutationsdefekter. Denna lista skulle kunna utökas. Alldeles speciellt intressant skulle det vara om den hade kunnat utökas med de forskningsresultat som nu lär ha kommit in till socialstyrelsen. Av utskottets betänkande framgår att resultatet av de frågeställningar som skulle utredas skulle föreligga hösten 1971, och enligt vad som framgick av ett radioprogram häromkvällen är dessa handlingar hemligstämplade. I så fall tycker jag det är ganska skrämmande att riksdagen nu skall ta ställning i en fråga för vilken det föreligger ett värdefullt material som inte kunnat vara tillgängligt för utskottet utan som ligger hemligstämplat på socialstyrelsen. Utskottsordföranden och utskottsmajoriteten hänvisar till Världshälsoorganisationens rekommendation. Jag har förut i kammaren, om jag minns rätt, erinrat om att Världshälsoorganisationen också en gång uppmuntrade till bruket av DDT. Men bakgrunden till Världshälsoorganisationens ställningstagande var en kommitté, den så kallade Expert committee on water fluoridation, som tillsattes av Världshälsoorganisationen 1957 och bestod av sju medlemmar. Av dessa var sex tandläkare och en farmakolog. Flera av dem var kända som fluorister. Det protokoll som upprättades var från början inte avsett att offentliggöras utan skulle bara vara en teknisk information för samordning av strategin. Men en amerikansk kongressman från Washington offentliggjorde sitt exemplar, vilket är tryckt på engelska och också finns i sammandrag i den norska Bakgrunnen for fluorkampanjen. Rapporten har en referenslista som inte innehåller några hänvisningar till arbeten av forskare som var emot vattenfluoridering trots att sådana var kända. Av de 14 ”documents” som det hänvisas till är tio skrivna av kommitténs egna medlemmar — det kan kanske vara av intresse att veta. Det är trots allt glädjande att utskottsmajoriteten på något sätt ställer sig tveksam till rekommendationen från Världshälsoorganisationen. Man får väl bara beklaga att utskottet inte känt sig moget att göra ett eget ställningstagande i denna fråga. Jag vill hålla med fluorkämparna, särskilt herr Romanus, i ett avseende: Fluor är klart kariesförebyggande. Men här kommer en principiell fråga in. Skall tvångsmedicinering få förekomma? Låt oss tänka oss att man inom Världshälsoorganisationen tillsatte en expertkommitté med uppgift att begränsa befolkningstillväxten — som ju utgör en verklig fara för världshälsan. Denna expertkommitté skulle då föreslå distribution av preventivmedel med dricksvattnet. Tanken är skrämmande, men det är just ett liknande förfarande som vi tillämpar om vi tillåter fluoridering av vårt dricksvatten här i landet. Principen är densamma. Då kan någon säga: Har samhället över huvud taget någon rätt att påbjuda ett obligatoriskt förfarande om det innebär ett ingrepp i den personliga integriteten? Ja, det finns fall, t.ex. när en verklig skada kan tillfogas samhället om inte förebyggande åtgärder vidtas. Jag vill där t.ex. erinra om smittkoppsvaccinationen, där det dock finns möjlighet att ge dispens mot sådan vaccination. Detta att tvinga människor till medicinering är djupt kränkande för individen. Men det finns ytterligare ett skäl mot fluoridering som jag vill ta upp. Vi lever alla i en alltmer toxiskt belastad miljö. Gifter av olika slag upplagras i växter, djur och människor. I vårt nyvaknade miljövårdsintresse finns en allt starkare opposition mot att tillåta en ökad förgiftning. Herr Romanus byggde sitt anförande i hög grad på att förekomsten av naturlig natriumfluorid skulle ge oss rätt att tillsätta fluorid där sådan saknas. Det är en argumentation som jag över huvud taget inte förstår. Vi upplever i dag i våra storstäder en alldeles för hög svavelhalt i luften och den miljöförstöring och hälsovåda som följer därav. Men det kan väl inte ge oss rätt att ohämmat öka luftföroreningarna på andra håll och på det sättet öka skadligheten? I stället är det väl, i vårt nya miljövårdstänkande, ett par saker som verkligen är viktiga. Den ena är att vi så långt det går — det kommer inom en överskådlig framtid inte att gå hur långt som helst — måste kräva vad jag kallade en omvänd bevisföring. Den har inte lagts fram här i dag. Den andra är att vi så långt det går måste motverka alla former av förgiftning av samhället. Natriumfluorid är ett gift, på den punkten kan inte någon motsäga mig. Det är ju så med alla gifter att i ytterligt små doser är de inte farliga. Vi har i dag kommit så långt i vårt land att vi satsar pengar för att minska våra giftutsläpp, vi förbjuder DDT, vi inför restriktioner för användningen av hormoslyr osv. Men det måste finnas en logik i regeringens och i utskottsmajoritetens miljövårdsuppfattning. Att vi lider brist på ett aboslut rent vatten — för att komma till den mening i reservationen som har diskuterats här — kan ju inte vara ett skäl för oss att ytterligare smutsa ner vattnet. Det är en motivering som jag inte förstår. Om så inga andra skäl gällde för att förbjuda vattenfluoridering skulle detta enda vara nog: Släpp inte ut mer gift i naturen och i människorna! Vi måste överleva, och vi har ett ansvar för dem som skall överleva efter oss. Existensen av fluorlagen ser jag som ett hot mot miljön och mot människorna i vårt land. Fru talman! Jag ber att få instämma med dem som har yrkat bifall till reservationen.

Fru talman! Fru Sundberg anser att det var ologiskt av mig att säga att fluoridering är oskadlig men ändå mena att man skall ta allvarligt på den oro för skadeverkningar som finns. Man borde tydligen i stället försöka bagatellisera oron. Jag kan inte förstå att min uppfattning är ologisk. Jag har inte sagt att fluoridering är helt oskadlig, jag har sagt att man hittills icke har kunnat påvisa några skadeverkningar. Om man däremot vet att det finns kända, mycket nyttiga verkningar och undersökningarna har varit mycket grundliga, då får man utgå från att man kan använda medlet. Men om folk är oroliga skall man för att möta denna oro säga: Vi fortsätter att studera detta och ta upp alla varningar på ett allvarligt sätt, även om de hittills bara bygger på hypoteser. Det är väl en fullständigt logisk uppfattning, såvitt jag kan förstå. Och dessutom bör man säga: Vi skall se till att alla tekniska anordningar är så perfekta som det bara är möjligt. Jag kan inte se någon brist på logik i det. Däremot finner jag en påtaglig brist på logik när fru Sundberg säger att det är samma princip här, som om vi skulle tillsätta p-piller eller något liknande i dricksvattnet. Men det är väl ändå inte samma princip! Så skall vi väl inte föra debatten. Fluor finns i naturligt vatten. Var kan fru Sundberg hitta p-piller i vattnet i naturen? Jag känner inte till någon sådan fyndighet. Det är heller inte samma verkningar som det är fråga om. I det ena fallet vet vi att medlet hindrar karies, i det andra fallet skulle det ju hindra en fullkomligt naturlig funktion hos människor. Jag tycker inte att fru Sundberg skall komma och tala om logik efter det exemplet. Fru Sundberg säger också att om man justerar fluorhalten — till vad som vetenskapen hittills övervägande har ansett är den mest nyttiga koncentrationen — skulle det vara detsamma som att späda på luftföroreningarna med ökad svavelhalt osv. Men det är icke detsamma. När det gäller luftföroreningar vet vi att de är skadliga, men när det gäller fluoridering av vattnet anser ändå fortfarande den vetenskapliga expertisen, med några undantag, i vårt land och inom Världshälsoorganisationen att den har övervägande nyttiga verkningar. De varningar för skadliga verkningar som har framförts har ännu icke belagts. Jag skall be att få återkomma senare, eftersom de exempel fru Sundberg tog fram icke var särskilt övertygande. Man kan inte bara säga att när spädbarnsdödligheten i USA har ökat så beror det på fluoridering. Man måste jämföra områden där man har fluoriderat med områden där man icke har fluoriderat för att få fram sådana effekter — och några sådana resultat har i varje fall inte jag hört talas om. Det går inte att misstänkliggöra Världshälsoorganisationen genom att säga att i någon kommitté satt det bara fluorister. De människorna har den uppfattningen att fluoridering är nyttig, och det är därför de har tillstyrkt den. Det kan man väl inte vifta bort genom att kalla dem för fluorister.
Fru talman! Det är inte fråga om att misstänkliggöra Världshälsoorganisationen när jag t.ex. hänsyftar på dess agerande i DDT-frågan, Jag är lika övertygad om att Världshälsoorganisationen med tiden kommer att ändra ståndpunkt också när det gäller fluoridering av vattnet. Sedan sade herr Romanus att man bara sätter till och får samma fluorhalt i alla vatten. Men det finns två faktorer som herr Romanus inte tog hänsyn till. Den ena är den ytterligt stora skillnaden när det gäller inte minst den kariesförebyggande effekten mellan hårt vatten och mjukt vatten. Det spelar också en roll i vilken form fluoret tillsätts, och inte minst den individuella vattenkonsumtionen. Vi kan likrikta hela Sveriges rike och ha 1,2 ppm överallt, men det kommer att vara svårt att hitta två individer vilkas fluorintag per kilo kroppsvikt är exakt likadant. Jag tycker att människan här har rätt att kräva en valfrihet som vi inte gett henne. Herr Romanus tyckte jag var ologisk när det gällde parallellen med distributionen av andra medel i vatten. Det är just där principfrågan ligger. Om vi godkänner vatten — det mest elementära behovet hos varje människa — som distributionsmedel, det må vara i kariesförebyggande, barnbegränsande eller något annat syfte, då är vi inne på en väg som går definitivt åt fel håll.
Fru talman! Om vi godkänner i naturen förekommande fluorhaltigt vatten med 0,8 eller I ppm, kan det ju inte vara farligare att godkänna att Nr 129 man tillsätter samma fluorhalt. Torsdagen den Jag skall också, sedan jag nu fått tillbaka den artikel som jag nyss 18 november 1971 citerade, påpeka att den nämnde doktorn, professor Natvig, säger att det — — — — visserligen är sant att man kan upplagra fluor men endast, såvitt man Upphävande av lahittills vet, till en viss nivå. Upp till denna nivå är upplagring av fluor inte — 86” Om tillsättning skadlig. Det återstår alltså också att på den punkten bevisa att det skulle a fluor till vattenledningsvatten vara olämpligt med fluoridering.
Fru talman! Det gör väl inte så mycket att vi har den här utdragna debatten, om den kan leda till att det inte blir så mycket utdragna tänder i framtiden, vilket vi väl alla hoppas vare sig vi är för eller mot fluoridering. När man kommer in så här sent i debatten, är ju allt som är bra redan sagt. Jag har dock försökt göra litet anteckningar för att säga några saker som kanske inte är sagda. Jag skulle bland annat vilja säga att de som inte hörde på tillräckligt bra när fru Sundberg talade nyss bör läsa igenom hennes tal i det kommande protokollet. Det innehöll, i varje fall enligt min mening, många tekniskt och vetenskapligt värdefulla uppgifter som vi bör ta fasta på. När jag läste reservationerna fann jag ett par synpunkter som jag gärna vill ta upp, eftersom de är väl värda att man tänker på dem en gång till. I ett avsnitt i herr Dahlbergs motion sägs att förekomsten av fluorideringslagen kan utgöra ett hinder för en angelägen diskussion om verkligt effektiva metoder mot tandsjukdomarna. Lagen kan alltså skapa illusioner om en effektiv, billig och riskfri genväg till bättre tandvård i vårt land. Det får den väl absolut inte hjälpa till att göra. Vi är väl alla underkunniga om att fluoridering av vattnet inte är den allra rättaste metoden. Och om herr Bengtssons motion inte skulle godtas, försvinner samtidigt det angelägna önskemålet om en utredning som drar upp riktlinjer för ett allmänt tandhälsovårdsprogram, vilket så innerligt väl behövs. Om nu fluorideringslagen får fortsatt stöd av riksdagen i dag, vilket jag hoppas att den inte får, ger man därmed också en signal ut till allmänheten — som ju nu är ganska engagerad i dessa frågor — om att fluoridering av dricksvattnet är en lämplig och ofarlig åtgärd. Och det kan man nästan ta som en signal till ungdomen och till husmödrarna: ”Snaska på bara! — Fluoret hjälper! ” Det var inte så meningen med fluoridering skulle vara — om nu kommunerna har ekonomiskt underlag för att kosta på den dyrbara anordning som fluorideringen skulle innebära. När man talar om en naturlig förekomst av fluorider i vårt vatten, så är det naturligtvis alldeles riktigt.

Jag hoppas att jag har fel när jag säger att det är så, men jag tror ännu så länge att det förhåller sig så. Nå, vad skulle vi då hellre vilja göra? Jo, det viktigaste är naturligtvis att försöka lära allmänheten att använda rätt kost, för att på så vis inte bara vårda tänderna utan vårda hela organismen. Här talade herr Hamrin förut om vitaminer. Får jag, fast tiden är långt liden, säga några ord om vitaminer även jag. Jag tror inte att det har uppmärksammats tillräckligt mycket hur sockerförtäring är skadlig inte bara för tänderna utan för mycket annat i organismen också. Det raffinerade sockret som man äter i form av karameller, kakor osv., där det inte har de övriga komponenter som erfordras för att ämnesomsättningen — enzymeringen — skall fungera ordentligt, tar erforderliga mängder vitaminer ur kroppen för att denna enzymering skall kunna ske. Man har ju kallat sockret för en ”vitamintjuv”, och det är speciellt vitamin B 1 och B 2, som tas ur kroppens reserver när man äter sötsaker. Om alltså husmödrarna ger sina barn t.ex. vitaminpiller för att de skall vara pigga och duktiga i skolan — vitamin B är ju nervernas vitamin — och barnen sedan äter sötsaker som tär på kroppens vitaminreserver, så är det ju inte stor nytta med vitamintillskottet. Även om jag inte kan det här ämnet så väl tror jag ändå att vi är på väg åt det hållet, att man måste uppmärksamma detta förhållande mer och mer. Och jag vill gärna rekommendera dem som är intresserade av sockrets skadliga inverkan att ta reda på från läkarhåll — från de läkare som hunnit så långt i sin egen kunskap att de verkligen talar för den här saken — hur det förhåller sig. En annan effekt med sockret i födan är, som vi vet, att man mer och mer har börjat se det som en jämlike till fettet när man talar om kolesterolbildning och därmed bl.a. hjärtinfarkter. Sockret får vi nog lov att i större utsträckning än hittills se upp med. Att det är näringsrikt må vara, men vi har väl ofta inte så tungt arbete att vi gör av med så stora mängder av just den näringssorten. Vidare kan jag inte låta bli att något komma in på de skaderiskområden som föreligger. Det finns ju — det vet vi alla — redan så många toxiska ämnen i vår föda, att vi inte gärna vill utöka mängden eller sortimentet av dessa giftämnen. Det kan inte vara så roligt att vara lever eller njure i en människa i dag, när den har så mycket ”utommänskliga” ämnen att ta hand om. Det märks väl också ibland på sjukdomsresultaten. Nu skall fluoriderna visserligen doseras i mycket små mängder, men det är ändå ett gift. Ett gift lika starkt som arsenik. Det måste alltså räknas som en biocid. Dessutom — och det bör man också tänka på — är fluor det starkaste enzymgift vi känner till, vilket innebär att det är verksamt i mycket små mängder. Enligt försök som gjorts på olika håll i världen medför en tillsättning av fluor att ämnesomsättningen i tarmarna rubbas eller hämmas. Glykosbildningen vid sockerupptagningen — i den mån man nu skall äta socker — får t.ex. ett mycket ogynnsamt förlopp. Vi vet också att när man vid behandling med konstgjord njure använt vatten, som har varit naturligt eller icke naturligt fluoriderat, så har fluoret passerat genom det membran där uringifterna frånskiljs och kommit in i blodet samt gjort sjukdomsförloppet mycket ansträngande för patienten. Ett definierat antal dödsfall påstås också ha inträffat på grund av att man vid dialysen har använt vatten som innehållit fluor. Vidare har fluor en mycket ogynnsam effekt på tarmfloran och hämmar alltså den nyttiga funktion som tarmfloran har i ämnesomsättningen. Detta är väl utprovat och känt genom försök där man avsiktligt använt fluor som ett hämmande medel för att hålla tillbaka vissa organiska processer. Det föreligger också risk för tillskott av ytterligare fluor genom andra källor. Om man t.ex. dricker mycket te, vilket som bekant innehåller ganska stora mängder fluor, får man i sig inte bara vattnets fluor utan även det fluor som finns i tebladen. Det är samma förhållande med t.ex. bakpulver och frystorkade grönsaker — där man har tagit bort vattnet men har kvar fluoret — samt inte minst välling och vällingpulver. Små barn dricker ju nästan lika mycket vätska som en vuxen person men har bara en tiondel så stor kroppsvolym. Där blir det därför en kraftig pålagring av skadlig fluor. Hur det är med de synergetiska effekterna i samband med fluortillförsel känner man ännu inte så mycket till. Många människor känner inte ens till vad synergetiska effekter är. Jag tror att vi litet till mans måste lära oss mer och mer om dessa effekter ty vi utsätts dagligen för dem. Som bekant är den synergetiska effekten den kombinationseffekt som uppstår när två eller flera ämnen, som i och för sig är tämligen ofarliga, kommer tillsammans och det i ogynnsamma fall kan resultera i en total effekt som är både tiooch kanske hundrafalt förstärkt. Vi utsätts för så många dylika effekter i dag, att vi har all anledning vara mycket försiktiga. Även fluor kan ha sådana effekter i ogynnsamma kombinationer. När fluorideringslagen antogs för ett antal år sedan var ännu inte den nya livsmedelslagen i funktion. Då tillämpade vi den gamla stadgan, som inte klassade vattnet som livsmedel. När nu den nya livsmedelslagen klassar vatten som ett livsmedel kan också detta vara en orsak för oss att se på fluorideringslagens vara eller icke vara på ett nytt sätt. Den verkan som fluor har på tänderna är enbart en yteffekt. Vi behöver därför inte tvinga ned giftet i magen. Det är den lilla mängd som kommer i kontakt med tänderna när man dricker vattnet som skall göra nytta. Man har gjort försök med grupper av barn som har fått svälja kapslar med fluor. Den försöksgruppen har då jämförts med en grupp barn som fått fluor med dricksvattnet och med en annan grupp barn som inte har fått någon fluortillsats alls. Därvid har man fått precis samma karieseffekter i den kontrollgrupp som inte fått någon fluor och den grupp som har fått fluor i form av kapslar. Den enda grupp som verkligen noterade en något förbättrad effekt när det gällde karies var den grupp som fick fluor direkt på tänderna vid drickandet. Den som är intresserad av fluorideringsproblematiken och frågar vetenskapsmännen litet mera rakt på sak om olika effekter på det här området finner att det är mycket få som verkligen kan ge några svar då man tränger dem litet hårt. De säger: ”Vi vet inte tillräckligt i dag.” Och när inte vetenskapsmännen vet tillräckligt i dag, hur skall då vi som inte är vetenskapsmän utan, jag höll på att säga, bara politiker kunna veta det? De prov som företagits har inte gjorts tillräckligt selektivt och målmedvetet utan på så breda grunder att man inte har några direkt påtagliga fall att peka på där fluoren varit vare sig nyttig eller skadlig för organismen. Man vet att den är nyttig för att stärka emaljen på tänderna — den har för att använda ett samlingsbegrepp — karieshämmande effekt. Men man vet alltså inte tillräckligt ingående var eller hur den angripit andra delar av organismen. Vid en opinionsundersökning som gjorts i Norrland i samband med kunskapsinhämtning för betyg på kunskaper i det här ämnet har man dock funnit att det finns en ganska stor opinion mot fluoridering. Därvid har man också gjort iakttagelsen att ju mer människor tror sig veta om det här ämnet, desto försiktigare är de. Det förefaller alltså att vara de som vet litet om det här ämnet som tror att det är en bra metod att klara av kariesproblemen genom att fluoridera vattnet. Med all respekt för tandläkarna i socialstyrelsen och tandläkarna på andra håll skulle jag vilja önska — det är min första önskan — att det i socialstyrelsen skulle finnas flera biologer — de som, så att säga, vet fortsättningen, nedanför och bortom tänderna. Vidare önskar jag — och det är min andra önskan — att vi som riksdagsledamöter i ett sådant här fall inte ovillkorligen skall vara partitrogna utan framför allt trogna vårt stora ansvar gentemot alla våra medmänniskor. Därför, fru talman, vill jag vädja om kammarledamöternas bifall till reservationen.

Fru talman! Jag förstår att tiden nu är så långt liden att en viss otålighet förefinns i församlingen, och jag skall därför fatta mig mycket kort. Det skulle verkligen vara för bedrövligt om riksdagen i dag beslöt sig för att upphäva lagen om fluoridering av dricksvattnet. Karies är en sjukdom som medför lidande av olika slag för stora delar av befolkningen, och det är oomtvistligt att tillsats av fluor till dricksvattnet, som för övrigt alltid innehåller fluor i viss mängd, medför en stark nedgång i kariesfrekvensen. Fluor är ett gift, säger man, som vi skall avstå från att tvångsmedicinera. Ja, men nästan allt i vår natur är gift om det konsumeras i för stora mängder, och hela den medicinska vetenskapen bygger på bruket av gifter i sin strävan att minska lidande och skapa hälsa åt sjuka. På många ställen i vår värld håller det rena och klara källvattnet, som man sagt här, så höga halter av fluor att dagens motståndare av vetenskapligt anpassad fluoridering av dricksvatten skulle förfasa sig. Skall man i sådana regioner avfluoridera dricksvattnet och är i så fall inte detta också en attack mot den personliga integriteten? Nu har inte något sådant krav rests, men det skulle i och för sig vara ett logiskt krav från dem som i dag går till storms mot vidare försöksmöjligheter när det gäller fluoridering av vatten. Är man på det klara med att mer än 500 000 invånare i vårt land och hundratals miljoner människor i världen för övrigt lever i områden där naturens eget vatten håller högre fluorhalt än den som vi i dag avser att standardisera vårt dricksvatten med? Förvisso har ingen medicinering ett så omfattande, betryggande experimentunderlag som fluorideringen har i dag. Skall vi verkligen med berått mod avstå från att försöka åstadkomma förbättrad hälsa åt stora delar av vår befolkning, när den moderna vetenskapen ger oss klartecken? Tvivlare kommer alltid att finnas i alla frågor, men det är sällsynt att en så stor, kompakt och kvalificerad vetenskaplig expertis som i detta fall förefinns säger ja. Det finns i dag bara en enda väg till en bättre tandhälsa, och det är fluoridering av dricksvatten. All annan medicinering med fluor är osäker och otillförlitlig. Skulle någon i sitt hushåll vilja undvika fluoriderat vatten kan han utan avskräckande kostnader — faktiskt för bara några få kronor — i varuhusen inköpa ett kalkfilter att sätta på tappningskranarna i hushållet. Det är fullt möjligt att på det viset bevara sig från en icke önskad medicinering. Med tanke på att socialstyrelsens utredning kommer inom kort tycker jag att det är praktiskt taget självklart att man i dag måste säga ja till utskottsmajoritetens krav på ett bibehållande av vår lag om fluoridering.
Fru talman! Vare sig det är populärt eller inte måste det väl konstateras att flertalet såväl södergående som norrgående tåg nu är utom räckhåll, och kammarens ledamöter har därför tillfälle att tränga in i den intressanta och speciella fluorproblematiken och engagera sig i debatten. Om socialutskottets betänkande nr 35 hade mynnat ut i en hemställan om införande av en ny lag om tillstånd för kommunerna att förse vattenled ningsvattnet med en dos fluor skulle det enligt min mening i dag ha varit avsevärt lättare att ta ställning. Men nu gäller det en existerande lag som ännu inte ens har tillämpats och vars upphovsmän uppenbarligen haft de allra bästa avsikter. Vid tidpunkten för lagens tillkomst hade man i huvudsak undersökningar av amerikanska odontologer, i första hand undersökningarna i Grand Rapids och Muskegon att tillgå.

Departementschefen var, om inte entusiastisk, så dock synnerligen positiv och sträckte sig enligt vissa bedömare — bl.a. den framstående socialdemokratiske statsvetaren Agne Gustafsson — i 1962 års proposition längre än vad det remitterade ärendet gällde. Enligt Gustafsson hade den medicinska expertisen gett departementschefen ett finger. Men, säger Gustafsson, Rune Johansson tog hela handen. Alltnog, även andra lagutskottet intog en positiv attityd och åberopade att en praktiskt taget enhällig svensk expertis hade förklarat att inte ens en mycket långvarig och daglig fluorkonsumtion i de nu aktuella mängderna kunde förväntas medföra hälsorisker. Under sådana förhållanden och med tanke på att det måste anses vara till fullo bevisat att karies, som onekligen är en svår folksjukdom och som både vållar enskilda lidande och förorsakar samhället ekonomiska förluster, effektivt kunde bekämpas med fluor, har jag svårt att förstå dem som den gången motsatte sig lagstiftningen. I dag är emellertid utgångspunkten delvis en annan.

Då man läser andra lagutskottets avstyrkande utlåtande av 1968 över en motion liknande den vi behandlar i dag kan man inte undgå intrycket att själva tonen i utlåtandet är en annan — jag skulle vilja säga mer reserverad — än 1962, även om utskottet i sak stod klart fast vid 1962 års ståndpunkt. Samma omdöme anser jag vara berättigat då det gäller socialutskottets version av modell 1971. Det faktum att experimenten i Norrköping inte har fullföljts och att de städer som senare sökt och fått tillstånd till vattenfluoridering inte har presterat de av socialstyrelsen infordrade utredningarna om hur man har tänkt sig att gå till väga kan väl förmodas ha sått vissa frön av tvivel också i deras sinnen som nu tillhör utskottets majoritet. Utskottets ordförandes, herr Karlssons, inlägg utgör en god illustration till detta antagande. Hans en smula raljanta kommentarer beträffande eskimåkvinnorna kunde inte dölja att han motiverade sin egen ståndpunkt med resonemanget, att eftersom ingen har utnyttjat lagen och dess möjligheter behöver den inte heller avskaffas. Det tycker jag inte var något särskilt övertygande resonemang. Hur det än må vara med dessa funderingar om hur utskottsmajoriteten har reagerat inför det faktum att en enig expertis knappast längre kan åberopas för en lagstiftning, som möjliggör tvångsmatning, om man nu kan använda det uttrycket om just vatten, så intar i alla fall utskottet den ståndpunkten att det inte har visats några hållbara skäl för att nu avskaffa lagen och därmed omöjliggöra vidare experiment i vårt land. Och det måste medges, att man här står inför ett svårt avvägningsproblem. Det är naturligtvis svårt att ha någon bestämd mening om orsakerna till att Falun, Hässleholm, Karlstad, Kristianstad, Landskrona och de övriga städer som har fått Kungl. Maj:ts principiella klarsignal inte, trots att de har haft god tid på sig, har brytt sig om att fullfölja saken genom att inför socialstyrelsen redovisa på vilket sätt de uppställda villkoren skulle kunna uppfyllas för deras del. Jag har dock personligen den uppfattningen att det kan bero på att sympatierna för den massvaccinering mot karies, som det egentligen är fråga om, svalnar betydligt på det lokala planet, när det blir bekant utanför en relativt liten krets av politiker, många gånger kanske begränsad till drätselkammarens ledamöter, vad det egentligen är fråga om. Från min hemstad, Lund, har jag vissa erfarenheter av hur ett fluorärende stegvis utvecklas. Stadens skolstyrelse tyckte sig i lagen av 1962 ha funnit ett utmärkt medel att komplettera skoltandvården med. Vi vet alla att det är ett bekymmer för våra kommunalmän att skoltandvårdens resurser inte vill räcka till. Vad kan då vara naturligare än att man just i en skolstyrelse fascineras av den lösning av problemet med barnens karies som här fanns till hands och som av statsmakterna sanktionerats, för att inte säga rent av rekommenderats. Detta inträffade 1966. Stadens hälsovårdsnämnd uttalade sig i tämligen allmänna ordalag positivt men förordade dock en närmare undersökning om alternativa metoder av kariesprofylaktisk karaktär. Bakom denna brasklapp spårar man enligt min uppfattning en normal, mänsklig misstro mot manipulationer med dricksvattnet, och med vatten över huvud taget. Sedan hälsovårdsnämndens remissvar helt rutinmässigt hade refererats i ortspressen, kunde man registrera olika opinionsyttringar, främst i form av tidningsinsändare. En och annan lokalt välkänd och allmänt respekterad politiker skrev tidningsartiklar. Journalister började ställa frågor, och en tilltagande vaksamhet, för att inte säga misstänksamhet, kunde noteras. De kommunala instanserna visade i det läget ingen lust att forcera ärendet. Bordläggning följde på bordläggning. Ungefär så kan jag tänka mig att frågan har utvecklats även i andra städer. I Lund beslöt drätselkammaren — efter att ha avvaktat ungefär ett år — att följa hälsovårdsnämndens råd om att införskaffa ett expertutlåtande. Det förelåg på våren 1969, alltså tre år efter det frågan hade väckts. Så gick ärendet tillbaka till skolstyrelsen, som nu uttalade att ”den inte hade något att erinra mot fluoridering av vattenledningsvattnet i Lund men ansåg, att en sådan åtgärd ej längre kunde betraktas såsom erforderlig”. Motiveringen var att ”tandhälsovårdsprogrammet tillförts nya och betydligt ökade resurser och mera effektiva behandlingsmetoder som visat sig ge gynnsamma resultat”. Hälsovårdsnämnden uttalade för sin del att frågan nu borde skjutas på framtiden, och drätselkammaren beslutade enhälligt att avstyrka förslaget om fluoridering. Fru talman! Jag har redogjort för själva handläggningen av ärendet i en medelstor svensk stad endast för att illustrera, hur känslig hela denna fråga är och hur gärna en kommunal styrelse retirerar i ett sådant läge så snart ett godtagbart skäl föreligger, dvs. det expertutlåtande till vilket jag strax skall be att få återkomma. I Lund hade frågan en alldeles speciell betydelse bl.a. på grund av att sjukvårdsstyrelsen i Malmö — Malmö är Lunds vattenleverantör — hade intagit en motsatt ståndpunkt. Detta aktualiserade för övrigt de juridiska aspekterna och föranledde statsvetaren Gustafsson, som jag inledningsvis refererade till, att ställa frågan, om lundaborna skulle helt avstängas ifrån vatten, om de inte vill acceptera en inblandning av natriumfluorid. Nu tror jag väl att vi skall finna en bra lösning på det här problemet i samförstånd med våra vänner och grannar i Malmö. Men i princip har naturligtvis Agne Gustafsson rätt då han påpekar vilka konsekvenser ett sådant tillstånd för Malmö stad skulle kunna få för Lunds del. Han menar att detta är ett ytterligare skäl mot lagen. Det expertutlåtande som låg till grund för beslutet i Lund hade skrivits av den kände forskaren och överläkaren vid yrkesmedicinska kliniken Stig Tejning. Han bemödar sig om att ge en så bred bas som möjligt för lekmännens bedömning och redogör därför inledningsvis för tandens byggnad, varefter han skildrar de två dominerande tandsjukdomarna karies och paradontos samt klarlägger deras utbredning och omfattning. Efter att sedan ingående ha uppehållit sig vid sjukdomarnas förebyggande genom kosthygieniska och munhygieniska åtgärder jämte medikamentell fluorbehandling går han sedan över till att analysera frågan om fluoridering av kommunalt vatten med syfte att minska frekvensen av karies. Av analysen framgår att en sådan åtgärd endast kan anses som en komplettering och icke som någon universallösning. Tejning gör sedan en lång sammanfattning och kommer med ett kortfattat förslag. Sammanfattningsvis konstaterar Tejning att läget på tandvårdsfronten är katastrofalt till följd av de båda tidigare nämnda folksjukdomarna. Han påpekar att båda börjar i mycket tidig barnaålder och framhåller att den svenska kosttraditionen här spelar en avgörande roll. Eftersom jag inte har någon möjlighet att redovisa samtliga Tejnings ståndpunkter genom att citera hela utlåtandet är det kanske inte korrekt att anföra lösryckta citat, och jag skall heller inte göra det.

Tejning slutar sitt råd till kommunens ansvariga med att rekommendera ett samordnat tandvårdsprogram, inriktat på kostrådgivning, fluorbehandling i tablettform av barn i förskoleåldern, information till barn under skolåren om värdet av munhygienisk ytbehandling med fluorhaltig tandkräm och introduktion av rätt föda i skolbespisningen. Allra sist säger han att vattenfluoridering i detta sammanhang är av så ringa betydelse att den saknar aktualitet vid en avvägning av de ekonomiska insatserna. Jag tycker i det sammanhanget att herr Bengtsson i Göteborg här tillät sig tolka Tejning något fritt och på ett måhända alltför drastiskt sätt. Eftersom det i dag, fru talman, gäller att ta ställning till ett eventuellt avskaffande av en lag som inte har hunnit tillämpas, är det inte lätt för en lekman att bestämma sig. Såvitt jag förstår är det ställt utom allt tvivel att fluor är synnerligen effektivt och sannolikt det allra effektivaste medel som finns emot karies. Utskottsmajoriteten har presterat god bevisning på den punkten. Samtidigt står det dock lika klart att fluoridering av vattenledningsvattnet i princip får betraktas som en form av läkemedelsdistribution, vilket i och för sig är betänkligt. Därtill kommer att den metoden icke utgör någon patentlösning på kariesproblemet, vilket man möjligen alltför optimistiskt tänkt sig för tio år sedan. Samma eller kanske bättre effekt nås om fluorbehandling sätts in i tablettform och i rätt tid. Hälsorisker på lång sikt kan inte heller helt uteslutas. Herr Romanus gjorde en hänvisning till förhållandena i USA och sade — om jag uppfattade honom rätt — att 7, 8 miljoner människor där under hela sitt liv utsatts för påverkan av fluor. Det hade inte medfört några andra konsekvenser än att kariesfrekvensen hade gått ned. Jag vill i det sammanhanget påpeka att dr Tejning i sin rapport just har framhållit att man i USA har försökt sig på en målinriktad behandling genom att anrika det vatten som tillhandahålles i skolorna för att på det sättet nå endast barn och ungdom. Jag tycker att detta tyder på att man även i USA hyser vissa tvivel och försöker finna alternativ. Mot den bakgrunden, fru talman, väljer jag att följa reservanterna. Vägledande för mig är att flertalet svenskar, om de vore noggrant informerade om vad det här egentligen är fråga om, skulle anse en generell vattenfluoridering, mot vilken de inte har någon praktisk möjlighet att värja sig, vara stötande från rättssäkerhetssynpunkt och oförenlig med det liberala kravet på personlig integritet. Därför yrkar jag bifall till reservationen.
Fru talman! När jag lägger mig i den här debatten skall jag göra ett erkännande. År 1962 hade jag tilltro till att vi bakom beslutet hade vetenskaplig forskning och expertis. Därför medverkade jag till att vi fick denna lagstiftning med sikte på att vi skulle få fram resultat under viss tids försöksverksamhet i Norrköping.

Jag kommer i dag att rösta med reservationen, därför att det har inte kunnat presteras något som styrker att beslutet 1962 var rätt. Då säger man: Men du är ju från Uppsala med naturligt fluor i vattnet. Ja, herr Romanus, skälet till att man 1962 var så angelägen om att finna en formel för att komma till rätta med problemen var de höga tandvårdskostnaderna, som jag också som ordförande i hälsooch sjukvårdsstyrelsen kunde konstatera. Men det finns ingenting i det här allmänna talet om fluor som säger att vi har en absolut säker grund för de påståenden som görs. Jag har sedan 1969 med särskilt intresse försökt tränga in i odontologin i både Norge och Sverige, och jag har då stött på så mycket kvasivetenskap. Jag skulle vilja fråga utskottet: Kan man säga att bakom det här med tandpasta med fluor inte finns en vetenskapsman med ekonomiska intressen? När man skulle undersöka hur fluoren i tandpastan verkar, tror jag det var 15 tandläkare som skulle prova det hela. När åtta av dem sade att det här var fel, så skildes de ifrån saken. Man måste fråga sig om det är styrda intressen som ligger bakom hela denna diskussion. Man måste också säga att det inte verkar vara fråga om vetande eller forskning, utan om tro och ingenting annat. Fru talman!

Tyvärr är det inte på det sättet. Även herr Romanus borde försöka komma ihåg att detta är en mycket allvarlig fråga för människor och för landsting. Tro är en sak, men vetande och vetenskap är någonting annat. När dessa odontologiska s.k. vetenskapsmän i Norge och Sverige inkopplas — jag skulle kunna ta exempel som är helt enkelt avskräckande — då blir det intressebetonat i allra högsta grad. I en sådan situation kommer jag i dag att rösta med reservationen. Vi skall icke ha en lagstiftning som ger möjligheter att beträda sådana vägar när det gäller hälsovården som denna lagstiftning ger antydan om. Det har varit intressant att här höra alla olika vetenskapliga utläggningar. Men jag har suttit och frågat mig: Var i litteraturen finns det några vetenskapliga belägg för allt det här? Det är fråga om tro och ingenting annat. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen — inte därför att jag saknar intresse för frågan, utan därför att det är angeläget att riksdagen och vetenskapen håller sig på en fast grund i sådana här frågor. Det har redan varit tillräckligt med tro, och det har kostat oss åtskilliga miljoner. Vi skall inte offra mera på det.

Fru talman! Jag måste behärska mig alldeles otroligt för att inte göra en del invändningar mot dem som har stött reservationen, med hänsyn till den markanta brist på vederhäftighet som har präglat vissa påståenden därvidlag.

Fru talman! Herr Tobé har frågat om jag anser orsak föreligga att låta reningsverk för avfallsanläggning omfattas av statsbidragssystemet. Statsbidrag utgår för närvarande dels till avloppsreningsverk för rening av avloppsvatten från bostadsbebyggelse, dels till vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin. Inom ramen för sistnämnda stöd kan bidrag utgå också för särskilda anläggningar för förstöring eller omhändertagande av avfall som avskiljs vid industriell reningsanordning. Separata reningsverk för avfallsanläggningar omfattas däremot inte av det nuvarande statsbidragssystemet. I ett nyligen avlämnat betänkande har utredningen rörande omhändertagande och behandling av kemiskt avfall föreslagit en viss utvidgning av det nuvarande bidragssystemet. Utredningen föreslår bl.a. att statsbidrag skall kunna utgå till anläggningar för behandling av kemiskt avfall. Vid behandlingen av utredningens förslag kommer också frågan om statsbidrag till sådana anläggningar som avses i herr Tobés fråga att prövas.